Herr talman! När man lyssnar på Arne Jansson får man uppfattningen att det inte existerar någon svenskundervisning ute i det svenska samhället. Det finns faktiskt en omfattande svenskundervisning, som vänder sig till flyktingar, asylsökande och invandrare i det svenska samhället. Det som har diskuterats är kvaliteten på och utformningen av den svenskundervisningen. De rapporter som Arne Jansson gör stort nummer av är just det som har gjort att man har tillsatt utredningen: Man vill ha fram åtgärder som kan förbättra kvaliteten på och utformningen av undervisningen. Det är kanske ofint av mig att påminna Arne Jansson om att vi ändrade reglerna för kommunernas möjlighet att betala ut någonting som hette introduktionsersättning; det innebar just att vi gav kommunerna möjlighet att ställa krav på deltagande i svenskundervisning och i ett introduktionsprogram. Om jag inte minns helt fel gick Ny demokrati emot det. Det var att göra tvärtemot vad Arne Jansson säger sig vilja uppnå. Jag tycker därför att man från det hållet skall akta sig för att vara så högljudd och vara litet försiktig med att komma med stora krav. Det syfte som Arne Jansson vill uppnå -- låt vara att han i en del fall kanske uttrycker det på ett något egendomligt sätt -- är tillgodosett genom de åtgärder som är på gång och genom de uttalanden som utskottet gör. Vi motsätter oss inte att man prövar frågan om svenskprov i samband med medborgarskap, vi är positiva till att man skall kunna svenska språket. Men man måste kanske hitta vettiga metoder. Det har inte heller Ny demokrati gjort i sin motion. Motionärerna har inte precis funnit Columbi ägg, dvs. någonting som löser de problem som man har stött på i svenskundervisningen.
Herr talman! Det är fantastiskt att höra vad Rune Backlund här säger. Först sade han att våra motioner egentligen är tillgodosedda -- utskottet motsätter sig tydligen inte att man har svenskspråksundervisning. Man motsätter sig inte utredningen. Rune Backlund refererar hela tiden till denna utredning. Jag försöker tala om för Rune Backlund vad det verkligen rör sig om, inte i den här salen utan runt om i Sverige, vilket Rune Backlund tydligen har fjärmat sig ifrån. I dessa alarmerande rapporter påtalas att man måste göra någonting nu, snabbt. Man kan inte sitta och vänta och ''tröka'' i en oändlig utredning. Man har ingen aning om vad den kommer fram till. Dessutom har man ingen aning om när utredningen kommer fram till någonting och när i så fall detta blir genomfört -- det kan ta två år. Man avger alarmerande rapporter för att påtala att någonting är fel och att någonting måste göras snabbt. Man kan inte vänta.

Herr talman! För att avrunda denna debatt vill jag säga att jag inte riktigt hänger med i Arne Janssons resonemang, där han blandar litet olika saker. Vad jag sade var att just detta att det fanns alarmerande rapporter gjorde att man nu ville ha fram förslag till förbättringar av undervisningen och att undervisningssystemet skulle ses över. Det innebär inte, Arne Jansson, att det inte skulle pågå ett arbete som syftar till att höja kvaliteten och till att förändra verksamheten. Det står inte stilla bara därför att det pågår en utredning som har som sin huvuduppgift att se över hur man kan stärka svenska språkets roll när det gäller mottagandet av flyktingar och invandrare. Jag tycker att den här diskussionen ligger litet vid sidan av de frågor som behandlas i betänkandet. Jag konstaterar bara att man från Ny demokrati är duktig på att ställa krav, men man är inte så våldsamt duktig på att komma med egna bra lösningar till hur problemen skall lösas. Jag vill påminna Arne Jansson ytterligare en gång att förslaget om prov i svenska språket i samband med medborgarskap är föremål för beredning av regeringen i och med att frågan tas upp i Invandrarverkets anslagsframställan. Utskottet konstaterar att frågan är väckt och att den är under behandling. Vad krävs mera? Trots allt måste man komma med ett förslag som är genomförbart. Man kan inte bara ropa, utan man måste också utforma ett förslag för att det hela skall fungera.
Herr talman! Rune Backlund påstår att han inte hänger med i mitt resonemang. Våra krav är klara och tydliga. Men vi har ställt dessa krav samtidigt som vi har lagt fram förslag. Om Rune Backlund läser igenom vår motion, kan han se att det finns även förslag till olika nivåer. Det står klart och tydligt vilka nivåer som vi föreslår och som kan diskuteras. Jag tycker att man bör läsa igenom våra motioner innan man bara avstyrker dem. Då skulle det kanske gå mycket bättre.
Herr talman! Jag konstaterar bara att precis det som man önskar åstadkomma nu är föremål för beredning i regeringskansliet i anledning av Invandrarverkets framställan. Jag kan inte förstå varför man skall behöva vara missnöjd. Om vi hade sagt att vi inte vill att frågan skall prövas i regeringskansliet, att Invandrarverket har fel, då skulle Arne Jansson ha haft anledning att vara missnöjd. Men nu tycker jag inte att han har någon anledning att vara det, eftersom frågan är föremål för beredning.
Herr talman! Det är klart att man blir missnöjd när man ser vad som behövs och att det behövs skyndas på. Beredning är en sak medan utredning är en annan sak. Det är två skilda saker. Hur lång tid tar det? Det vet vi inte. Vi kräver att detta skall ske ganska snabbt. Dessutom tycker vi att man omedelbart skall göra någonting åt problemet. Det är därför som vi stöder oss på alarmerande rapporter och på fakta om verkligheten. Vi borde betydligt mer beakta fakta från verkligheten än resonemang inom kammarens fyra väggar. Vi måste tillgodogöra oss vad som sägs av dem som dagligen hanterar problemen, hur de upplever eskaleringen av problemen, hur de successivt utestängs från arbetsmarknaden på grund av att det hela inte ''funkar''.
Herr talman! När en fråga har väckts i en anslagsframställan från en myndighet, och denna anslagsframställan skall behandlas i samband med att budgetpropositionen läggs fram i januari månad, tycker jag inte att Arne Jansson har anledning att vara missnöjd. När det gäller svenskundervisningen har just signalerna från verkligheten föranlett denna utredning. Det är därför som utredningen om svenskkunskaperna och hur man kan stärka svenska språket är tillsatt. Denna utredning skall arbeta skyndsamt. Det får Arne Jansson veta, om han läser direktiven. Det skall presenteras ett snabbt förslag. Men det innebär inte att hela det svenska samhället under tiden står stilla på det här området. Det pågår ett utvecklingsarbete på de flesta områden. Man genomför förändringar och försöker att hitta nya arbetsmetoder. Denna utredning har till uppgift att ta ett mycket mer omfattande grepp och att presentera en mer total lösning för hur man skall stärka svenska språkets ställning vid flyktingmottagandet och vid integration av invandrare i samhället.
Herr talman! Jag konstaterar att moderaterna tydligen inte inser allvaret med kunskaper i svenska språket. Moderaterna vill driva den politiken att man tar det litet successivt och vill vänta på en utredning. Man kör i sin lugna lunk och tar in en massa invandrare. Det är inte så viktigt med svenska språket. Okej, låt moderaterna fortsätta med att ha den inställningen. Men vi i Ny demokrati tycker att det är fel och oärligt. Sedan åberopar man återigen utredningen. Jag har inte hört någonting om när den kommer att lägga fram ett betänkande. Utredningen skall beredas, läggas fram, ut på remiss osv., men när kan man verkligen sätta utredningen i sjön? Det finns det ingen som vet. Detta är mycket alarmerande och orättvist mot alla parter.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 2 är ett enhälligt betänkande. Således utgör det en mycket stark inlaga. Det visar att samtliga riksdagspartier ser med stort allvar på att det kan förekomma bidragsfusk inom socialförsäkringssystemet. Att frågan dess värre är mycket aktuell framgick av gårdagens radioprogram och även av gårdagens och dagens tidningar. I gårdagens Expressen kunde man tyvärr läsa: ''Bli pensionär för 30 000 kr...'', ''Samvetslösa läkare i Stockholm skriver ut falska sjukpensionsbevis, som ersätter socialbidrag och annat understöd, säger Rikard Morawski, chefläkare på riksförsäkringsverket.'' I Dagens Nyheter av i dag sägs att kassapersonal vid kontoret i Rinkeby redan 1991 tog kontakt med psykiatrispecialistens patienter, därför att man började att få misstankar. Sedermera har man överlämnat ärenden till centralkontoret i Stockholms län. Man säger också att man genom åren har skickat högvis med misstänkta intyg till centralkontoret. Tyvärr har man dock inte sett så mycket resultat av detta. Det är klart att vi ser väldigt allvarligt på att det kan förekomma sådana här saker. I de aktuella fallen tror jag att jag vågar göra mig till talesman för samtliga av kammarens ledamöter, när jag säger att de skyldiga naturligtvis skall dömas och att de som har uppburit ersättning orättmätigt också bör bli återbetalningsskyldiga. Försäkringskassorna har ju ett instrument genom utövandet av en kontrollerande, fiskal funktion. Därigenom har man både skyldighet och möjlighet att överlämna ärendet till polismyndighet, om man misstänker att något är felaktigt -- om man nu kan tala om bidragsfusk eller begången olaglig handling. Detta är i och för sig en gammal uppgift för försäkringskassorna, men den aktualiseras verkligen både genom vad som har hänt och genom de sex motioner som i det här fallet har skrivits av Ny demokrati. Men frågan har också tidigare diskuterats i denna kammare. Utskottet har efter hand remitterat motionerna till Försäkringskasseförbundet, och där fått beskedet att man inte finner bidragsfusk så ofta förekommande. Emellertid menar man att det ändå finns skäl till en utredning. Detta är precis vad utskottet också har kommit fram till. Efter att ha sett exempel på vad som kan förekomma är det viktigt att få reda på i vilken utsträckning bidragsfusk förekommer. Det är därför som vi enhälligt har föreslagit ett tillkännagivande om att regeringen skyndsamt skall göra denna kartläggning, vilken naturligtvis skall omfatta såväl svenska som utländska medborgare. När kartläggningen är gjord skall en bedömning göras huruvida åtgärder behöver vidtas, vilket kanske de senaste dagarnas händelser entydigt pekar på, och vilka åtgärder som i så fall behövs för att komma till rätta med bidragsfusket. Vi i utskottet anser att regeringen skyndsamt skall redovisa resultatet av kartläggningen för riksdagen, och sedan föreslå åtgärder för att komma till rätta med eventuellt bidragsfusk. Vi ser det som en styrka att vi i utskottet har varit eniga, vilket inte minst har sin grund i att vi tycker att det är viktigt att visa stor respekt för socialförsäkringssystemen. Vi vill att allmänheten även framgent skall ha ett stort förtroende för de sociala trygghetssystemen, vilka väldigt många människor är beroende av för sin existens, kan man säga. Då är det viktigt att reglerna efterlevs för att människor skall finna det meningsfullt att betala sin tribut till dessa system. I annat fall blir man misstänksam och tycker att man inte vill vara med och betala det här, därför att man bara fuskar. Från utskottets sida tycker vi att det är mycket viktigt att få reda på direkt felaktig hantering och, vad man kan kalla, direkt fusk och olaglighet. När det sedan gäller att på olika sätt spekulera i de olika systemen, faller mycket tillbaka på oss som lagstiftare. I utskottsbetänkandet har vi också skrivit att en så klar och bra lagstiftning som möjligt bör utformas, som gör det föga möjligt att över huvud taget fuska och spekulera i systemen. Jag tycker, som sagt, att detta är ett mycket starkt betänkande. Vi emotser mycket snart ett förslag från regeringen.

Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ju mer vi inom Ny demokrati har redovisat fusk och bidragsmygel av social karaktär representerande verklighetens kalla fakta, desto mer har vi kritiserats och ansetts oseriösa. Därför är det onekligen ett stort nöje för mig att få yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan i betänkande SfU2, vilket föranletts av sex motioner. Egentligen borde jag vara jättenöjd med detta, men tyärr har det kommit smolk i bägaren bestående av yttranden från Riksförsäkringsverket, vilket föranleder mig att bl.a. ifrågasätta dessa myndigheters kompetens som remissinstans i detta ärende. Här är det ju bl.a. fråga om att självkritiskt granska sig själv samt avstämma huruvida man verkligen följt de lagar, paragrafer och förordningar som gäller för kassorna, vilket man inte kan beskylla dem för att ha gjort i det här fallet. Riksförsäkringsverket konstaterar bl.a. att ansvaret för att bidragsfusk inte skall förekomma och inte skall vara möjligt i första hand skall ligga hos kassorna. Riksförsäkringsverket har inte heller fått någon indikation på att invandrare och övriga utlänningar skulle fuska mer med bidragen än andra samhällsgrupper. Man konstaterar helt kallsinnigt att det även förekommer polisanmälningar från kassan av uppdagat fusk som inte leder till någon förundersökning samt åtal av åklagare. Enligt RFV beror detta på att åklagarna har satt beloppsgränser. Denna skrivning måste RFV givetvis ha synnerligen goda underlag för, eller hur? Annars anklagas ju inte åklagarna på det här sättet. Döm om min förvåning när jag vid en förfrågning kunde konstatera att RFV inte har någon som helst aning om de beloppsgränser som de refererar till. Är de 500, 1 000 eller 5 000 kr? Hur många fall avskrivs? Är det 1 000, 5 000 eller 10 000? Avskrivs totalt bidragsfusk på 50 miljoner kronor? Är det mer eller mindre? Tydligen är det ingen som vet. Försäkringskasseförbundet, å sin sida, uppger att det inte finns anledning att över huvud taget anta att bidragsfusk förekommer mer än i ringa omfattning, oavsett om det är svenska eller utländska medborgare. Skulle förbundet tillstå att fusk förekommer, skulle detta vara ett underkännande av den egna verksamheten. Så uttalar sig RFV samt Försäkringskasseförbundet, trots att man nästan dagligen kan läsa om uppdagat fusk i tidningarna. Är inte detta fantastiskt? Några axplock: Försäkringskassan i Kopparbergs län ställde helt nyligen frågan: Vad händer med den försäkrade efter att beslut har tagits i de olika ärendegrupperna? Efterkontrollarbete är ju inte prioriterat eller ansett som nödvändigt, trots att det ingår som en skyldighet i verksamheten. Under perioden april--september i år, dvs. under sex månader, gjordes slumpmässigt 70--80 hembesök hos en grupp som uppbär sjukbidrag och/eller förtidspension med eller utan livränta samt vissa fall av långtidssjukskrivna. Fusk konstaterades. Därtill kommer den dynamiska effekten. Någon person har t.o.m. avsagt sig sin pension, delvis på grund av tillfrisknande och påbörjat arbete. Detta föranleder mig att påtala följande skrämmande fakta som i dag råder i Sverige samt att dessutom påpeka att trenden är ökande.

1993 väntas siffran passera 60 000. I Sverige är i dag 250 000--300 000 sjukskrivna. Av dem är ca hälften långtidssjukskrivna, vilket ger en totalkostnad på ca 45 miljoner kronor per dag. Jag är glad att kunna konstatera att Gullan Lindblad även har tagit del av tidningen Dagens Nyheter i dag. Där kan man bl.a. läsa att falska läkarintyg skrivs ut för att förtidspensionera personer. Enligt tidningen konstaterar överdirektör Gustav Jönsson på Riksförsäkringsverket att försäkringskassorna frestas att bevilja förtidspension i stället för att ''jobba häcken av sig'' med rehabilitering. De vet att personen bara hamnar hos en annan institution -- arbetsförmedlingen och a-kassan. I detta sammanhang kan inom parentes nämnas att Gävleborgs län i början av 1993 hade den högsta arbetslösheten. Samtidigt hade man det högsta ohälsotalet. Med sina 30,5 % i sjukbidrag var man även högst i landet. Knappast överraskande skyddar överdirektören -- fortfarande enligt DN i dag -- sitt eget verk och skyller ökningen av antalet förtidspensionärer på slapphet -- vad han nu kan avse med det -- samt läget på arbetsmarknaden. Orsaken är inte fusket! Samtidigt kan man konstatera att Rinkebykassan under de senaste åren skickat in högvis av misstänkta intyg till centralkontoret för försäkringskassorna i Stockholms län -- utan någon som helst reaktion. Tidningen Arbetet skriver den 4 augusti om hur en flykting satte i system att söka asyl under flera olika namn. Mannen erhöll 200 000 kr i bidrag innan det hela uppdagades. TT meddelade i går om en kvinna som under tre års tid lurat till sig drygt 100 000. Listan kan göras hur lång som helst. Herr talman! Med tanke bl.a. på de nyss nämnda axplocken är det synnerligen anmärkningsvärt att RFV och Försäkringskasseförbundet inte mer självkritiskt granskade sin egen verksamhet innan de lämnade sina remissyttranden. Detta skulle ha kunnat mildra den kommande kritiken, vilken onekligen kommer att bli hård om nu utredningen kommer fram till att det bedrivs fusk med bidrag och förmåner av social karaktär. I övrigt har utskottet även enats om skrivningen att det vore värdefullt om regeringen skyndsamt lät göra en kartläggning av omfattningen av detta fusk samt, beroende på vad kartläggningen utvisar, föreslog åtgärder för att komma till rätta med problemet och förelade riksdagen förslag om detta. Herr talman! Med stort intresse ser jag fram emot resultatet av denna skyndsamma handläggning.
Herr talman! I väldigt mycket är Arne Jansson och jag -- och jag vill säga hela utskottet, eftersom det är ett enhälligt betänkande -- överens i dessa frågor. Jag kan tillägga att en del av de uppgifter som Arne Jansson redovisade -- om kassakontroll där man hade kommit på 70 ärenden osv. -- visar att kassorna faktiskt utför en fortlöpande kontroll. Riksförsäkringsverket har rätt i att mycket ansvar är lagt på de enskilda försäkringskassorna. Systemet är uppbyggt så att kassorna har stor självständighet. Jag vet också av lång erfarenhet, eftersom jag har jobbat vid en kassa, att man faktiskt ganska ofta utnyttjat denna möjlighet. Kassorna skall enligt lag fullgöra denna fiskala uppgift. Men jag kan också tillägga att långt innan Arne Jansson kom hit till kammaren har jag själv tagit upp dessa frågor och ibland ifrågasatt om efterkontrollen är tillräckligt skarp och tydlig. På den punkten tror jag många kassor håller med mig, men man har hänvisat till bl.a. bristande resurser. Kontrollen har dock blivit bättre efter hand, om nu det kan vara någon liten tröst i bedrövelsen. Jag tror nog att det som hänt och inte minst det enhälliga betänkandet och debatten här i dag kommer att få både Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna att skärpa sig ytterligare. För övrigt har jag ingen anledning att gå in på kritiken. Vi har sagt att lämpligen Riksförsäkringsverket bör vara den som i första hand utreder detta, men det är naturligtvis regeringen obetaget att använda de metoder och instanser man vill för att göra denna skyndsamma kartläggning och utredning för oss. Jag väntar också otåligt på resultatet. När det gäller det ökande antalet förtidspensionärer vill jag erinra Arne Jansson om att vårt utskott -- också enhälligt -- för någon månad sedan skrev till regeringen och begärde att man skulle redovisa på vilket sätt man kunde minska antalet förtidspensioneringar. Det är väldigt oroande att allt yngre människor förtidspensioneras. Jag kan dessutom säga, herr talman, att eftersom utskotten nu också skall få bedriva uppföljande verksamhet så diskuterar vi redan detta i utskottet. Vi kommer att lägga forskningsuppgifter på

Herr talman! Systemskiftet rullar på över nationen -- så också när det gäller sjukvården. I socialutskottets betänkande nr 7, som vi nu behandlar, upptas ett hundratal motionsyrkanden. En del av dessa har det passat majoriteten att skicka vidare till Hälso och sjukvårdsutredningen. Beträffande andra motionsyrkanden, som bättre passar systemskiftesstrategin, går man däremot direkt på beslut. Det är en strategi som hotar att slå sönder en väl fungerande hälso och sjukvård. Att införa ett marknadssystem på ett område där marknaden inte fungerar och där människor inte har möjlighet att granska och bedöma pris och kvalitet leder enbart till ökade kostnader och större klyftor i samhället. Den borgerliga politiken på detta viktiga område tar avstånd från de människor som behöver vården och omsorgen och lierar sig i stället med särintressen. Svenska folket kommer att få betala ett högt pris för systemskiftespolitiken. Sjukvårdskostnaderna kommer att stiga, och det kommer de att göra på ett okontrollerat sätt. Det blir svårt -- ja, ibland omöjligt -- för sjukvårdshuvudmännen att leva upp till sitt planeringsansvar. Och hur går det med rätten till en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen? Den socialdemokratiska hälso och sjukvårdpolitiken syftar till att främja alla människors hälsa och till att skapa goda förutsättningar för vårdens resultat. Syftet är att forma en rättvis och lika vård för alla, med hög kvalitet och med utrymme för vårdpersonalen att använda sin kompetens och sitt engagemang. Men detta är inget för en borgerlig sjukvårdspolitik. I det borgerliga Sjukvårdssverige är det marknaden som gäller. För oss socialdemokrater är det viktigt att sjukvården kan ta reda på hur behoven ser ut och fördela resurserna därefter. Resultaten skall följas upp och bedömas i relation till kostnaderna. Rättviseaspekten skall ha en central plats i en sådan utvärdering. Den demokratiska dimensionen och målsättningen att fördela vården rättvist kan aldrig överlämnas åt marknaden. Det är en välkänd socialdemokratisk ståndpunkt, väl förankrad i den svenska folksjälen. Vi har dessutom under senare år sett flera exempel på vad traditionellt marknadstänkande betyder i vårdsammanhang. Människor som söker vård har rätt att ställa krav på att samhället tillhandahåller bra och rätt vård. Sjukdom och ohälsa kan drabba vem som helst -- gammal som ung, rik som fattig. Det är behoven som skall vara avgörande, inte plånboken. Svensk hälso och sjukvård står sig gott vid en internationell jämförelse när det gäller ekonomi och kvalitet. Vi har en kostnadseffektiv vård, särskilt om vi beaktar att Sverige har världens äldsta befolkning. Vi har anledning att vara stolta över det resultat som socialdemokratin har åstadkommit. En målmedveten politik för utveckling och rättvisa i hälso och sjukvården har gett oss detta -- men för hur lång tid? Hur länge gäller alltså de framsteg som en socialdemokratisk politik har åstadkommit? Det finns en risk att sjukvården blir både dyrare och sämre med det borgerliga systemskiftet. Klasskillnaderna ökar nu. Även om det ännu inte till fullo går att mäta finns det skäl att noga analysera vad det i borgerligt styrda kommuner och landsting genomförda systemskiftet innebär för tillgängligheten och rättvisan i den svenska hälsooch sjukvården. Herr talman! Vi måste också studera avgiftsutvecklingen. Vi måste studera på vilket sätt den påverkar människors möjligheter att välja och att över huvud taget nyttja vården. Patientavgifterna utgjorde 1990 mindre än 2 % av huvudmännens intäkter. Patientavgifterna som inkomstkälla är därför av mycket liten betydelse. Men för den enskilde kan det i vissa situationer ändå vara för dyrt. De som mest nyttjar sjukvården och förbrukar läkemedel är barnfamiljer, handikappade och äldre. Ganska många i dessa grupper har små inkomster och får bekymmer när det gäller att betala höga avgifter med den konstruktion som högkostnadsskyddet ofta har. Konstruktionen innebär också att styreffekterna försvinner i och med att taket är uppnått. För oss socialdemokrater finns det ett antal viktiga principer för att kunna uppnå en god hälso och sjukvård för alla. Solidaritet och rättvisa skall vara vägledande när framtiden formas och vägval sker. Hälsooch sjukvården skall betalas solidariskt och skall i huvudsak vara skattefinansierad. Forskning och utbildning skall styras demokratiskt och vara öppna för insyn. Den gemensamma sektorn, kommuner och landsting, skall ha ett övergripande ansvar för att bra och rättvis vård finns tillgänglig även i framtiden. Arbetet med att utveckla utvärderingsinstrument måste gå vidare. Kvalitet och kostnader måste kunna mätas när det gäller att få ett bra beslutsunderlag och ett mera optimalt användande av de gemensamma resurser som förbrukas inom de här områdena. Hälso och sjukvårdslagen ställer stora krav på vården. Det är lätt att instämma i dessa krav. Det ökade intresset för kvalitetssäkring och utvärdering av olika behandlingsmetoder är därför mycket värdefullt. Sjukvårdpolitiken måste utveckla system för kvalitet och utvärdering. Det räcker inte med valfrihet när det gäller att gå till doktorn, vårdcentralen och sjukhuset. Medborgarna måste också bli delaktiga i kvalitetssäkring och utvärdering på det sätt som demokratin ger möjlighet till. Vi socialdemokrater har i en av våra motioner tagit upp barnmorskornas förskrivningsrätt. Vi anser att barnmorskornas förskrivningsrätt inte behöver övervägas längre. Man kan säga att försöksverksamhet har pågått under flera år. Inget negativt har framkommit. Förmodligen är det motsättningar mellan olika yrkesgrupper som fördröjer det hela. Det är otillfredsställande. Det behövs en politisk vilja. Det som nu ges som delegation, efter genomförd utbildning, borde i stället vara en självständig förskrivningsrätt. Vi socialdemokrater vill ge utrymme för alternativmedicinen. Vi tar avstånd från kvacksalveri, men har sett att det finns flera skäl att ta den seriösa alternativmedicinen på allvar. Många människor har numera erfarenhet av alternativ behandling. Utredningar har visat att ungefär så många som 1 miljon människor är positiva till alternativa behandlingsformer. Rätten till alternativ handlar om att respektera att det finns olika synsätt också på medicinens område. Alternativmedicinkommittén har lagt fram ett förslag som borde resulterat i en proposition från regeringen. Hälso och sjukvården skall inte bara lindra och bota smärta och ohälsa, utan också aktivt medverka till att människors hälsa förbättras. Det finns inga outtömliga resurser att ösa ur för att uppfylla dessa mål. Därför måste de resurser som finns fördelas rättvist och efter behov. Herr talman! Med tanke på de köp-ochsäljmodeller och marknadslösningar som nu börjat användas inom hälsooch sjukvården, finns det anledning att pröva om de nationella målen uppfylls. Det finns skäl att undersöka om målparagrafen i hälso och sjukvårdslagen, ''en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen'', fungerar i den borgerliga systemskiftespolitiken. Herr talman! Avslutningsvis skall jag yrka bifall till våra reservationer. Men för att underlätta för kammaren nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 7. Jag stöder naturligtvis i övrigt de andra reservationerna.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att Vänsterpartiet instämmer i Socialdemokraternas reservationer 1, 3 och 4 angående sjukvårdsorganisationen m.m., primärvårdsfrågor och barnmorskors förskrivningsrätt. Därför kommer vi att rösta för de reservationerna. Återstår frågan angående tolkar inom sjukvården. Enligt lag har de som inte är svensktalande samma rätt som vi andra att få vård på lika villkor. Förutsättningarna att den lagen skall kunna efterlevas är att det finns en tolk som kan översätta på ett riktigt sätt. Han måste kunna den medicinska terminologin, och han måste kanske kunna ord som är nödvändiga när det gäller anatomi och fysiologi. Därutöver kommer rent personliga säkerhetsfrågor. Ett uppmärksammat fall ganska nyligen gällde den iranska familj där man genomförde en abort utan att kvinnan var medveten om det. Det var alltså enligt mannens önskemål, och han hade inte skött tolkningen på rätt sätt. Det är absolut nödvändigt att man har auktoriserade tolkar inom sjukvården i sådana här fall. Vad jag förstår finns det två problemställningar här. Den ena är: Vem skall betala? Den andra är: Hur pass stringent är förvaltningslagen? Statens invandrarverk har stått för betalning även för tolkhjälp. Vänsterpartiets övergripande uppfattning i den här frågan är att även asylsökande skall ingå i den gemensamma ordinarie hälso och sjukvården. Ersättningen bör då ske till sjukvårdens huvudmän genom de ordinarie förhandlingarna. Bestämmelserna i förvaltningslagen, 1986:223, behöver kanske ses över. De borde uttryckas på ett annat sätt, så att det inte blir möjligt för de enskilda sjukvårdsutövarna att använda sig av godtyckliga bestämmelser. Till detta avser vi att återkomma under allmänna motionstiden Jag kommer inte att begära votering om vår meningsyttring.

Herr talman! Jag pendlar i dag mellan ett möte om etik som Statens medicinsk-etiska råd anordnar och kammaren. Det är oerhört intressant att se hur stort intresse det finns i samhället för de frågor som vi diskuterar här i dag. På Sheraton här bredvid är salen fullsatt, där är 200 människor. Jag vill först beröra de frågor som Hans Karlsson tog upp med anledning av i första hand reservation 1. Den reservationen handlar om utvärdering av medicinsk metodik och de nationella målen för hälso och sjukvården. Jag vill säga först att jag instämmer till alla delar i allt vad Hans Karlsson här har anfört. Jag vill nog hävda att det finns, åtminstone så långt tillbaka jag kan minnas, en politisk enighet om att vi skall ha solidariskt finansierad och solidariskt utnyttjad vård. Detta innebär att vården skall finansieras efter förmåga och utnyttjas efter behov. Det är ingen som ifrågasätter detta. Jag har inte hört några signaler om att detta skall ifrågasättas. Problemet som Hans Karlsson pekar på, vilket är mycket riktigt, är att vi inom vår sjukvård under den senaste tiden har genomfört en rad reformer, en rad förändringar. Jag tror inte att vi sedan 50 talet, när vi antog Regionsjukvårdsutredningens förslag, har genomfört så omfattande organisatoriska förändringar som vi har gjort under den senaste tiden. Hans Karlsson har tagit upp befolkningsbaserad budgetfördelning. Man vill öka patienternas valfrihet och införa prestationsersättningar, det man populärt kallar för köp-och-säljsystemet, beställarnämnder. Det är oerhört omfattande förändringar, och sådana förändringar medför positiva förväntningar. Men förändringar i ett sådant känsligt system som sjukvården medför också risker för oönskade effekter. Därför känner vi alla en oro för oönskade effekter av dessa förändringar. Det är också bakgrunden till att vi har så många motioner i dessa frågor. Några av dem som sitter här i dag sitter också tillsammans med mig i Prioriteringsutredningen. Den har börjat sitt arbete med att skicka ut en mycket omfattande enkät till myndigheter, organisationer, föreningar och patientföreningar. Av Samhällsmedicinska institutionen vid Huddinge sjukhus har vi fått hjälp med en också mycket omfattande enkät till sjukvårdens personal. Signalerna i enkäten var mycket entydiga när det gäller effekterna av dessa organisatoriska förändringar. Jag vill påpeka att det inte bara handlar om de förändringar som Hans Karlsson hänvisade till, även om han inte nämnde dem, utan också om en rad andra: ÄDEL-reformen, chefsöverläkarreformen, vårdgarantin. Vi har genomfört många förändringar inom sjukvården, och de väcker alla förväntningar och oro. Av enkäten framgår, vilket också bekräftas i olika sammanhang, att de positiva effekterna är att vi genom dessa förändringar skapat incitament för ett effektivare resursutnyttjande och även för en större mottaglighet för patientens önskemål. Men det finns, precis som Hans Karlsson sade, risk för negativa effekter. Svaga grupper kan bli förlorare. Med svaga grupper menar vi alla dem som har svårt att ge sina behov till känna, de som saknar förutsättningar att utnyttja valfriheten, de som ligger i sina sängar, har svårt att klä på sig och måste ha hjälp för att få mat. De kan inte gå på sammanträden och göra sina behov hörda. En annan svag grupp är den för vilken behandlingen medför ökade risker. Det gäller allvarligt sjuka personer och de gamla. För samma resultat måste sjukvården göra större insatser, och personerna kan uppfattas som olönsamma patienter. Vi skall inte kasta ut barnet med badvattnet. Det är viktigt att vi beaktar dessa problem. Det är också oerhört vikigt att vi ger incitament för att dessa patienter inte skall betraktas som olönsamma. Vissa landsting har redan infört sådana incitament. Vi måste följa upp detta och se om de varit tillräckliga eller inte. Framför allt är det viktigt att vi får instrument för kvalitetsuppföljning och kvalitetssäkring, precis som Hans Karlsson sade. Det finns ytterligare en sak, som Hans Karlsson inte nämnde: ökade kostnader för administration och informationssystem. Vi måste följa upp även dessa effekter. Sammanfattningsvis måste vi vara uppmärksamma på de negativa effekter som dessa incitament ger. Varje förändring i sjukvården medför risk för oönskade effekter. Vi måste alltså bygga upp bättre system för kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning än vi har i dag. Den andra frågan i reservation 1 handlar om att den säkraste åtgärden vi kan vidta för att effektivisera sjukvården utan att riskera kvalitetsförsämring är att rensa ut ineffektiva metoder. I verkligheten är det så att vi med nya styrsystem riskerar att den tillämpade kliniska forskningen, vars syfte är att utvärdera och jämföra effektiviteten hos olika metoder, blir satt på undantag. Med anledning av detta har jag varit i kontakt med både Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet, och frågorna har också tagits upp i HSU 2000. Mitt intryck är att man arbetar med detta på ett mycket seriöst sätt. Jag anser personligen inte att något tillkännagivande till regeringen behövs. Regeringen har gjort vad den har kunnat i denna fråga för närvarande. Vi bör avvakta vad som händer. Jag vill ta upp ytterligare en fråga som ingen nämnt hittills, nämligen vård i livets slutskede. Vi har flera motioner på det här området. Våra kunskaper om hur de döende upplever sin situation har ökat genom Kübler-Ross bok och andra publikationer. Det ger större möjligheter att hjälpa de döende, men vi har inte tagit dessa möjligheter helt till vara. Det oroar mig mycket, och det är bra att socialutskottet har tagit upp frågan med Socialdepartementet vid flera tillfällen. Vi måste även i fortsättningen pressa på i frågan. Sverige har genom ett riksdagsbeslut 1989 anslutit sig till EG-ländernas handlingsprogram mot cancer. Inom ramen för detta program har EG-länderna nyligen beslutat att göra gemensamma satsningar på vård i livets slutskede. Vi bör bevaka att Sverige får nytta och glädje av den utvecklingen. Min taletid rinner som vanligt ut, men jag skulle vilja ta upp det Berith Eriksson sade om tolkar. Om jag hinner vill jag också säga något om den alternativa medicinen. Det här med tolkar är svårt. Flera av oss har ju upplevt i verkligheten att någon, ofta en kvinna, precis som Berith Eriksson säger, kommer till sjukhuset och inte kan tala samma språk som personalen. Det är en mycket svår avvägning: Skall man tvinga på henne en tolk eller acceptera att hon vill ha en viss tolk? Misstag begås. Ibland tror vi att vi vet vad hon vill och att det inte är så farligt. Jag tror att vi bör överlåta detta till sjukvårdens personal och inte reglera det. Det vinner vi nog inte så mycket på. Jag har själv medverkat i utredningen som gjorde det möjligt att få injicera alternativa preparat. Jag var den ende experten i den parlamentariska utredningen. Det finns utövare av alternativ medicin som fungerar bra, och dem har vi alla förtroende för. Problemet är att det också finns de som inte är lika seriösa. Vi bör vara försiktiga när vi öppnar slussarna, så att vi inte öppnar även de slussar som leder till oönskade effekter. Jag tror att regeringen behöver den tid som den tar på sig för att lösa denna fråga på bästa sätt. Om vi misslyckas får vi vad ingen av oss vill ha. Det ligger många marknadskrafter och bara väntar på att få etablera sig på marknaden och utnyttja sjuka människors oro, ängslan och strävan efter ett hopp, även om det är fåfängt sådant.

Herr talman! Vi har nu kunnat höra Jerzy Einhorn säga att han håller med mig och Socialdemokraterna i allt som vi har sagt och skrivit. En naturlig följdfråga blir då varför han och kds inte stöder oss aktivt i våra krav. Vad gäller avgifterna tror jag att Jerzy Einhorn också har fått påringningar från människor som berättar om de bekymmer man står inför när höga patientavgifter riskerar att göra så att man inte kan söka den behandling och vård man själv eller personer i familjen behöver. Jag tycker att det är uppseendeväckande att Jerzy Einhorn kan stå i riksdagens talarstol och säga att han håller med oss om våra krav men att han sedan inte vågar fullfölja det och aktivt stödja oss. Det blir ännu mer uppseendeväckande när man konstaterar att Jerzy Einhorn representerar ett parti som gick till val på moral och etik och upphöjde sig ovanför oss andra vanliga dödliga politiker. Att då företräda två linjer, att tala med kluven tunga, att både vilja ha kakan och äta den, tycker jag är väl magstarkt. Jag begär att Jerzy Einhorn deklarerar var han står.

Herr talman! Jag vill understryka att jag i detta sammanhang inte har talat för Jerzy Einhorn och för kds. Jag har försökt att säga, mycket klart, vilket mitt intryck är och vad jag vet att vi alla här i riksdagen bekänner oss till. Det är som Hans Karlsson säger när det gäller avgifter. Det finns, som jag sade, nackdelar med så stora förändringar som nu genomförs i sjukvården. En nackdel är att äldre skrivs ut från sjukhus, kommer på sjukhem och får betala högre avgifter än dem som är yngre och ligger kvar på sjukhus, trots att de är medicinskt färdigbehandlade. Socialstyrelsen har tagit tag i detta. Man utreder det. Vad hjälper det att vi står här med piskan och skriker på dem ännu mera? Jag sitter i Socialstyrelsens styrelse. Socialstyrelsen har tagit detta på mycket stort allvar. Jag vet inte hur många gånger jag skall upprepa detta med värderingar. Jag vill inte kommentera det. Jag har sagt klart vad vi alla bekänner oss till när det gäller sjukvården. Vi skiljer oss åt i frågan om riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen. Jag har i mitt anförande försökt motivera att jag anser att det inte behövs något tillkännagivande i de frågor som tas upp i reservationerna 1 och 7. Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Det blev inte några klarläggande svar på mina frågor. Jerzy Einhorn fortsätter att försöka vara både för och emot. Förhoppningsvis hinner sanningen ifatt både Jerzy Einhorn och kds framöver. Det går inte att försvara en egen ståndpunkt, som helt avviker från regeringslinjen och den borgerliga majoritetens, och samtidigt sitta här i riksdagen och trycka igenom de förslag som kommer från det hållet. Någon gång måste man bestämma sig för vad man står för. Det borde vara ett krav som Jerzy Einhorn skulle kunna uppfylla. Sedan till de olika sakområdena. Man använder de argument som passar bäst för tillfället. Jerzy Einhorn säger att han är orolig för oseriös verksamhet när det gäller alternativmedicin. Men han är uppenbarligen inte lika orolig för det på andra områden inom hälso och sjukvården. Där öppnar man verkligen slussarna. Man kan säga att alla slussar redan i dag är öppna när det gäller alternativmedicinen. Vi vill nu ha till stånd en lagstiftning som innebär att vi får litet ordning och reda även på detta område.
Herr talman! Jag känner mig litet illa berörd när man säger att jag skulle använda de argument som passar mig bäst för tillfället. Det är mycket hårda ord som sägs till mig. Jag vet inte vad jag skall svara på det. Jag kan bara säga att jag inte känner på det sättet. Vi har samma mål. I vissa avseenden försöker vi kanske nå dessa mål på olika vägar. Sanningen hinner inte bara ifatt mig, Hans Karlsson. Den hinner ifatt oss alla. Jag tycker att vi skall bemöda oss litet, med tanke på vad man säger om att människor skall ha förtroende för politiker. Vi skulle kanske väga våra ord litet mer när vi talar till varandra och om varandra här i kammaren.

Herr talman! Jag har i min motion So458 begärt ökade samhällsinsatser för epilepsisjukvården. Epilepsivården i vårt land är hopplöst underutvecklad. Enligt nyare bedömningar har upp emot 100 000 personer i Sverige epilepsi. Det innebär att de då och då kan få epileptiska anfall. Anfallen kan ta sig olika former och komma olika ofta. En person kan ha ett fåtal anfall under hela livet, en annan flera anfall varje dag. Det finns många orsaker till epilepsi.Det innebär att vem som helst kan få epilepsi -- när som helst. Anfallen kan t.ex. bero på en huvudskada vid en trafikolycka. Skadan kan ha lämnat en ärrbildning i hjärnan, som stör samspelet mellan nervceller och orsakar anfall. Sviter efter en svår förlossning, en hjärnblödning, en tumör eller en hjärnhinneinflammation kan också orsaka epilepsi. Många gånger kan man inte klarlägga orsaken. För många människor med epilepsi kommer anfallen så sällan att själva anfallet inte är det största problemet. De största svårigheterna vållas ofta av okunnighet, rädsla och inte minst de enorma fördomar som i århundraden har följt epilepsin. Dessa fördomar har i Sverige fått särskild näring av den lagstiftning som infördes i mitten av 1700-talet och som förbjöd personer med epilepsi att gifta sig och skaffa barn. Äktenskapsförbudet grundades på antagandet att epilepsi var en ärftlig sjukdom. Trots att detta motbevisades av en svensk forskare redan 1928 dröjde det till 1969 innan äktenskapsförbudet upphävdes. Men skadeverkningarna kvarstår alltjämt. Att en föråldrad och diskriminerande lag tillåtits fortleva in i vår tid ålägger samhället ett särskilt och stort ansvar att genom förbättrad epilepsivård stärka de epilepsisjukas ställning. Av socialutskottets behandling och skrivningar framgår inte om socialutskottets ledamöter insett detta sitt ansvar. Den förra sjukvårdsministern Gertrud Sigurdsen insåg vikten av att förbättra epilepsivården, kanske framför allt efter aktiva åtgärder från Epilepsiförbundets sida. Genom Sigurdsens försorg startades ett antal utredningar. Under 1991 redovisades två utredningar om epilepsikirurgi, som mycket tydligt visar att epilepsikirurgin i Sverige är klart otillräcklig. I den ena rapporten som kommer från SBU, som står för Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, kan man läsa följande om behovet av epilepsikirurgi. Nuvarande operationskapacitet i landet är årligen 50--60 fall. 5 200 personer i åldrarna 0--60 år med medicinresistent partiell epilepsi i behov av operation. Av dessa är 350--700 barn. Årligen tillkommer ca 150--350 nya vuxenfall och 40--80 SBU:s slutsatser av utredningen är att det finns anledning att förstärka resurserna för behandlingen av epilepsi. Ett stort antal patienter får i dag inte optimal behandling. Det finns således ett stort uppdämt behov av utredning och specialbehandling för epilepsi. Vidare sägs det att siktet för resurstillskott bör ställas in på upp till fyra centra för utredning samt upp till tre för kirurgi vid regionsjukhus, och det finns en lång rad ytterligare argument som talar för en rejält ökad samhällssatsning på epilepsisjukvården. Detsamma gäller för MFR:s utredning, som kom samma år, om epilepsikirurgin. I sommar kom så tredje utredningen eller expertrapporten, Epilepsi -- förekomst, handläggning och vårdorganisation, som klart och tydligt pekar på bristerna i epilepsivården. Jag hoppas att utskottets företrädare har tagit del av den rapporten. Epilepsiförbundet, som fått utredningen på remiss, har lagt ner ett stort arbete för att ge ett så fylligt svar som möjligt. Synpunkter från hela landet finns med i det remissvar som i dagarna lämnas till Socialstyrelsen. En sak var dock helt klar: Förbundet och medlemmarna står bakom huvuddragen i expertrapporten. Vad säger då utskottet? Jo, i fjol hade visserligen min motion en något annorlunda utformning, men utskottet sade då: ''Utskottet, som förutsätter att pågående utredningsarbete kommer att leda till förbättringar av epilepsivården, anser att utredningsresultatet bör avvaktas.'' Och så avstyrkte man motionen i fjol. I år, när nu utredningen föreligger, väntade jag mig självklart att utskottet skulle göra ett kraftfullt uttalande. Vad händer? Jo, utskottet säger i dag: ''Utskottet har tidigare inte velat ställa sig bakom motionskrav om att satsningar bör göras på vissa sjukdomar eller att vården av dessa bör organiseras på visst sätt.'' Varför sade man inte detta i fjol? Varför ville man då avvakta, om man redan då visste att man inte skulle ta ställning till enskilda sjukdomar? Jag vill gärna ha svar på de frågorna av t.ex. Jerzy Einhorn. Svenska epilepsiförbundet, som står bakom expertrapporten, har sammanfattat sina krav på detta sätt: Ge garanti för en snabbremiss till neurolog. Utöka antalet neurologitjänster, med jämn fördelning över landet. Utöka resurserna för epilepsikirurgi, för utredning och operation. Stimulera forskning om epilepsiföreningarnas roll för rehabilitering och samarbete med sjukvården. Stimulera forskning på det här området. Det är oerhört viktigt att vi lär oss mer och därmed kan behandla de personer med epilepsi som vi har i Sverige och som ni har hört är ganska många. Uppmärksamma behovet av socialt omhändertagande, t.ex. krisbearbetning för familjer som drabbas av epilepsi. Nu måste vi göra en angelägen och kraftfull satsning på svensk epilepsivård. Detta anser och vill Epilepsiförbundet och jag. Vad anser utskottet? Vad anser Jerzy Einhorn och t.ex. Hans Karlsson? Jag vill gärna ha ett svar från er. Hur ser ni på de krav som har framställts här? Är det rimligt och riktigt att vi äntligen gör en kraftfull satsning på epilepsivården i vårt land?

Herr talman! Jag kan hålla med Bo Nilsson i allt vad han har sagt och skrivit. Men skälet till att vi socialdemokrater i socialutskottet inte har gjort något ytterligare kring den här motionen är ju det faktum att samhällsinsatserna och hur verksamheten organiseras ändå är upp till huvudmännen att avgöra. Det är inte vi här i riksdagen som skall sitta och bestämma vilka specialgrupper som skall ha det ena eller det andra. Det är alltså skälet, Bo Nilsson.
Herr talman! Jag tackar för detta vad vi kan kalla medgivande. Men det hade ju ändå varit en fördel om utskottet åtminstone hade gjort en viljeinriktning. Är det rimligt eller är det inte rimligt att vi äntligen gör satsningar för en grupp som sedan århundraden tillbaka har varit förfördelad av gammalmodig lagstiftning och en massa fördomar? Jag tycker att åtminstone ett uttalande från utskottets sida skulle vara välgörande i den här frågan och dessutom naturligtvis oerhört viktigt för personer med epilepsi.
Herr talman! Jag har väldigt stor respekt för Bo Nilssons engagemang. Vi skall vara medvetna om att Bo Nilsson själv gör utomordentligt stora insatser inom det här området i Svenska epilepsiförbundet. Jag delar också uppfattningen att personer med epilepsi är en svårt drabbad svag grupp, som man under de senaste åren har fått allt bättre möjligheter att hjälpa kirurgiskt men också medicinskt och att dessa möjligheter bör tas till vara. Det är sant att vi har ansett, som Hans Karlsson har sagt, att det bör ankomma på sjukvårdens huvudmän att fördela resurser. Det bör inte hindra oss från, om vi tycker att någonting går snett, att gå in med ett nationellt engagemang och ett nationellt påpekande. Men vi bör vara mycket återhållsamma med sådana påpekanden. Jag delar Bo Nilssons uppfattning att handläggningen av detta ärende, senast inom Socialstyrelsen, tog lång tid. Det yttrande som skulle ha lagts fram i maj har kommit först i oktober, om jag minns rätt, och nu väntar man på vad remisserna kommer att säga om detta.

Just nu tycker jag att det inte är tid för detta. Det är för tidigt att göra. Men det är mycket viktigt att frågan bevakas och följs.
Herr talman! Jag kan börja med det sista och säga att jag lovar att jag skall bevaka den här frågan varenda dag och varenda stund, därför att det är befogade krav som ställs, och lovar att göra allt för att kraven skall bli tillgodosedda så snart som möjligt. Här gäller det en grupp som behöver vår hjälp. Sedan gläder det mig att också Jerzy Einhorn delar min uppfattning i sakfrågorna, och jag hoppas att vi mera tillsammans kan driva frågorna för att få en bättre epilepsivård. Jag är nöjd med det beskedet också. Vad jag däremot inte är nöjd med är när Jerzy Einhorn säger att just nu pågår det si och pågår det så. Det har det gjort i så oändligt många år, och det är dags för handling nu. Det finns nu tre utredningar, som samtliga pekar på att vi har haft rätt hela tiden. Och nu börjar remissvaren strömma in, som ytterligare bekräftar att det är på det sättet. Då tycker jag att det är dags för handling. Tyvärr ställde inte Jerzy Einhorn upp på det sista, och det beklagar jag. Men jag lovar att återkomma i den här frågan så ofta och så mycket jag kan.
Herr talman! Jag var nära att säga amen. Jag hoppas att Bo Nilsson återkommer till frågan. Den är värd att bevaka. Samtidigt skall vi inte ha en helt pessimistisk syn. Det har ju hänt saker. Jag har också försökt följa upp ärendet och varit i kontakt med flera av läkarna som är engagerade och vet att själva handläggningen av ärendet har påverkat sjukvårdens huvudmän till att uppmärksamma dessa frågor. Jag tror att det är viktigt att vi återkommer till frågan vid lämpliga tidpunkter.

Herr talman! Varje år väcks under allmänna motionstiden en rad motioner som behandlar enskilda hälsoproblem. Så har skett också i år, och jag har själv väckt några sådana motioner, som jag tycker bär den bredare rubriken Insatser för det glömda Sverige. Det handlar om små patientgrupper vars hälsoproblem hälso och sjukvården vet ganska litet om, grupper som är så små att ingen egentligen känner något stort intresse för dem. De motioner jag har här handlar bl.a. om hjälp till människor med spelberoende. Det kan röra sig om 10 000--50 000 människor om året som blir beroende av spel på samma sätt som man blir beroende av narkotika och alkohol. Det handlar om människor som har varit anslutna till sekter, och som när de inte vill vara med i sekten längre drabbas av svåra psykiska problem. Det gäller kvinnor som har varit utsatta för könsstympning. Det här är ohälsoproblem vars omfattning vi inte känner och som svensk hälso och sjukvård i gemen inte riktigt kan hantera. Det är därför jag har motionerat om kartläggning, forskning om behandlingsprinciper, inhämtande av kunskap från andra länder där man kan mer och inrättande av enheter där man skulle kunna specialisera sig på dessa små patientgrupper och få fram sätt att förebygga problemen. Utskottet avslår i år, liksom alla de tidigare år jag nu överblickar, motionerna med motiveringen att ansvaret för vård och behandlingsinsatser för dessa patientgrupper ligger på sjukvårdshuvudmännen och att det finns myndigheter som har tillsynsansvaret. Det är bara det att det år efter år visar sig att myndigheter och landsting inte är så väldigt intresserade av dessa grupper och av att ta sig an frågorna. Socialstyrelsen har gjort en del när det gäller könsstympning. Isa Halvarsson skall i sitt anförande komma in på det faktum att det går att göra betydligt mer. Det har inte hänt särskilt mycket beträffande de andra problemen. Vi hörde nyss om behoven av ökade insatser för epileptikerna. Det är klart att riksdagen formellt sett inte skall lägga sig i frågor som delegerats till landstingen. Men det finns hälsoproblem som inte uppmärksammats tillräckligt av landstingen. Jag tycker att det finns anledning för oss i riksdagen att fundera över hur vi kan överföra de signaler vi får och sätter oss in i till sjukvårdshuvudmännen. Det gäller verkliga problem som bör tas på allvar. Jag har inte någon lösning på det i dag. Det finns ett samverkansorgan som just har att ta upp frågan om hur man skall sätta in resurser för människor med sällsynta hälsoproblem. Det fungerar uppenbarligen inte fullt ut. Det har varit lättare på den kirurgiska sidan av sjukvården; kirurgi är liksom mer spektakulärt än spelberoende och psykiska problem som uppstått till följd av att man har varit med i en sekt osv. Nästa steg för mig som riksdagsledamot blir att under nästa motionstid försöka formulera förslag till hur man skall kunna överbrygga glappet mellan vad vi i riksdagen vill åstadkomma och det som landstingen är ansvariga för. Det gäller väldigt många små grupper som inryms under det paraply som vi i Folkpartiet liberalerna kallar för det glömda Sverige. Jag vill yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 7 och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag har tillsammans med Gudrun Norberg skrivit en motion om kvinnlig omskärelse eller könsstympning, vilken har två yrkanden: krav på återkommande information och på att det skall finnas rutiner hos berörda institutioner vad gäller kvinnlig könsstympning, och krav på svenska internationella insatser mot kvinnlig könsstympning. Jag är inte nöjd med utskottets behandling av motionen. Det finns ytterligare två motioner som behandlar ämnet: en sjupartimotion med Margareta Viklund som första namn och en motion av Barbro Enligt svensk lag är alla typer av kvinnlig könsstympning förbjudna. Detta gäller allt från de mest omfattande, där stora delar av könsorganen skärs bort och slidöppningen sys ihop -- det kallas infibulation --, till prickning av clitoris med ett vasst eller spetsigt föremål. Även om flickan eller kvinnan själv lämnar samtycke till omskärelsen är det förbjudet. Bruket av kvinnlig könsstympning strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Sverige skrivit under och som säger att ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Kvinnlig könsstympning utförs på unga flickor och det strider mot FN:s barnkonvention. Enligt konventionen har barnet rätt till ett fullvärdigt människoliv. Barnet har egna rättigheter och barnets rätt till integritet skall respekteras. En grundprincip i barnkonventionen är att man skall se till barnets bästa. I artikel 24 § 3 stadgas att konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa. Kvinnlig könsstympning är enligt konventionens förarbeten en sådan skadlig sedvänja. Många invandrargrupper i Sverige kommer från länder där kvinnlig könsstympning praktiseras. För många invandrare är det viktigt att i asyl bevara sina kulturella traditioner för att upprätthålla sin känsla av identitet i det nya landet. Det finns alltså stor risk att denna vana slår rot också här. Enligt Socialstyrelsen kan upp till 4 000 barn och unga flickor här i Sverige komma att utsättas för stympning enligt kutym från deras ursprungsländer. I den siffran har inte de asylsökande räknats med. Kvinnlig könsstympning är redan ett problem i England, Frankrike, Nederländerna, Australien och USA. Det går inte att avfärda stympningen som något slags barbarisk vana i Afrika. Undersökningar och erfarenheter visar att man fortsätter med denna tradition även i exil. Frågor om kultur, rasism, etik och skuld väcks när denna fråga tas upp till diskussion. Tystnaden är därför utbredd, trots att 80--90 miljoner av världens kvinnor är stympade med oerhörda hälsoproblem som följd. Men det är viktigt att framhålla att det är själva handlingen man fördömer och inte ett folkslag, ett land eller en kultur. Flera kvinnor har lämnat vittnesmål om sin egen könsstympning, och många av dem arbetar aktivt för att stödja flickor som är stympade eller för att fånga upp flickor som skall åka hem på s.k. semester för att stympas. Det berättas om skolflickor som kan få sitta i timmar på toaletten därför att stympningen förstört deras urinrör. De får problem med menstruationsblod som stockas, och när de blir vuxna blir barnafödandet en stor påfrestning. Kvinnan förlorar också ofta sexuella känslor. I Sverige som i de flesta länder i Europa är problemet med könsstympning relativt nytt. Det finns därför en mycket stor okunskap bland professionella som möter kvinnlig könsstympning. Det är klart att den svenska sjukvårdsutbildningen är inriktad på svenska förhållanden. Kvinnlig könsstympning har aldrig varit något problem och har därför inte behandlats. En standardbok från 1987 i utbildningen i obstetrik och gynekologi har inte ens orden infibulation eller omskärelse i index. Afrikanska läkare berättar att de mött svenska läkare som frågat: ''Varför har ni så många amputationer av kvinnliga genitalier? Vilken sorts cancer har dessa kvinnor?'' Utskottet hänvisar till att Socialstyrelsen givit ut ett meddelandeblad med information om dessa frågor till berörda inom hälso och sjukvården och till socialtjänsten. Det är naturligtvis bra, och det beskriver vi också i vår motion. Men meddelandeblad i all ära -- det räcker inte. Det krävs mer aktivt målmedvetet arbete. Även om jag vet att Ylva Sörman på Socialstyrelsen gör ett mycket gott arbete krävs det också en kraftigt uttalad vilja från politiskt håll att komma till rätta med dessa övergrepp -- det får vi nog lov att kalla dem. Det är viktigt att det skapas rutiner för att de asylsökande på förläggningarna skall få en ordentlig information om att svensk lagstiftning ser mycket allvarligt på dessa ingrepp och förbjuder alla typer av kvinnlig könsstympning. Man måste också skapa rutiner på barna och mödravårdscentraler, skolhälsovård, kvinnokliniker och förlossningsavdelningar så att man där blir vaksam och nogsamt informerar och kontrollerar så att inte könsstympning utförs i vårt land. Det är inte heller acceptabelt att man i vårt land tillmötesgår krav på ihopsyning efter förlossningar. I stället skall man återställa så att det blir så normalt som möjligt och ge kvinnan och mannen medicinsk och psykosexuell rådgivning. Man måste ta hjälp av olika organisationer, t.ex. Invandrarkvinnorna. De har en stor kunskap och medicinsk expertis när det gäller kvinnlig könsstympning. Det finns en stor mogenhet hos dem i de här frågorna och en vilja att ta tag i dem. Det räcker inte med den här typen av informationsblad. Det kan väl inte heller utskottet mena. Sverige måste dessutom med kraft verka internationellt för att bryta denna sedvänja som skördat och skördar många barns och kvinnors liv och förstör deras hälsa under resten av livet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de tre motionerna som behandlar detta ämne, U224 yrkande 1 och 2,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

Herr talman! I betänkandet SoU8 finns en meningsyttring från Vänsterpartiet angående jourhavande kurator. På vårt motionskrav om en försöksverksamhet med jourhavande kurator över hela landet svarar utskottet att det är en fråga för kommunerna. Det finns en bred erfarenhet från den verksamhet som pågått i 25 år i Stockholm. Den verksamheten har hela tiden utökats och använts av fler människor. För närvarande ringer människor från andra delar av landet till jourhavande kurator i Stockholm. Det blir fel på något sätt om detta bara skall bollas över till kommunerna att ta ansvar för. Det behövs förmodligen inte en jourhavande kurator i varje kommun. Det skulle behövas en central planering för hela landet. Inom Stockholmsområdet kan det naturligtvis behövas två tjänster som jourhavande kurator för att täcka upp behovet. Men i andra delar av landet måste man kunna täcka betydligt större områden med en station. Herr talman! Vi kommer att yrka bifall till den meningsyttring som Vänsterpartiet har.

Herr talman! Det här betänkandet upptar ett 40-tal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. De rör i huvudsak -- praktiskt taget alla -- frågor som behandlas i olika utredningar som antingen avslutats, Socialtjänstkommittén, eller som pågår och kommer att avslutas inom kort. Jag tänker på Prostitutionsutredningen, som kanske inte är så nära slutpunkten ännu. I motionerna tas också behovet av kartläggning av drogmissbruk och bostadslösa upp. När det gäller drogmissbruket har CAN klarat av den delen nu. Jag såg i tidningen i går eller i dag att kartläggningen av de bostadslösa också är färdig nu. När det gäller nordiska insatser för socialt utsatta grupper överväger Nordiska rådet för närvarande sådana insatser. Min sammanfattning av detta blir att dessa motionsyrkanden hanteras på olika sätt i utredningar. I samband med remissbehandlingar av dessa utredningar kommer dessa frågor upp. Utskottet har därför stannat vid att vilja avvakta remissbehandling eller utredningars avslutande och inte göra några tillkännagivanden med anledning av de olika motionsyrkandena. Berith Eriksson tog upp detta med jourhavande kurator. Vi i utskottsmajoriteten anser att det är ett kommunalt ansvar. Vi har en bra erfarenhet från Stockholm. Det vore mycket värt att också andra kommuner får en sådan verksamhet organiserad åt sig. Det finns inget som hindrar att flera kommuner sluter sig samman om en kurator om nu inte var och en kan fylla upp tiden för en enstaka kurator. Slutsatsen står kvar. Detta är ett kommunalt ansvar. Det är ju naturligt att kommunerna tar över och använder de erfarenheter som har vunnits i Låt mig avsluta med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på de reservationer som finns fogade till betänkandet.

Herr talman! I Göteborg går det omkring kvinnor med örhängen, hängsmycken och broscher gjorda av skärvor från ostindiefararen Götheborgs porslinslast. De gör det helt legalt. I Brunnsparken i Göteborg kan man gå på stenplattor utlagda runt en skulptur med fontän som heter Såningskvinnan, men som allmänt kallas för Johanna. Dessa stenplattor har inläggningar med porslinsskärvor från samma porslinslast. Även detta är legalt. Så är även bruket av skärvor som golv och väggbeklädnad i högreståndsvillor i samma stad.

Man kan fråga sig: Vadan denna skillnad? Jo, de andra skärvorna -- till skillnad från den som jag har med mig här -- togs upp för ca 90 år sedan vid vad som närmast kan kallas en vrakplundring. De som har tagits upp de senaste åren har tagits upp efter det att den nuvarande lagstiftningen rörande fornfynd kom till. Utskottet har i år liksom för fyra år sedan, när en liknande motion väcktes, talat om att en utgrävning skall vara avrapporterad innan en försäljning eventuellt skulle kunna komma i fråga. Regeringen tyckte likadant när den yttrade sig året därpå. Det gamla talesättet om att medan gräset gror dör kon stämmer i detta fall. För att kunna ha råd att göra en avslutning av utgrävningen behövs medel, som t.ex. hade kunnat tillskapas genom en försäljning. Men den kan eventuellt inte ske förrän nämnda slutrapport har levererats. Det är alltså en omöjlig ekvation. Detta är en av de genom tiderna största marinarkeologiska utgrävningarna i Sverige. Den har skett utan skattepengar genom ett frivilligt arbete under sju år. De som har arbetat med att ta fram hela denna fyndmassa känner sig minst sagt snopna. Det är fråga om man över huvud taget skall kunna behålla det uppgrävda som det i dag ligger. Om man inte kan ta hand om det, som Riksantivarieämbetet menar, skall det deponeras i havet igen. I utskottets utlåtande talas om möjligheten att deponera. Men det är här fråga om deponi i nästan samma betydelse som vid sophantering, något som inte är att tänka på i detta läge. Det är vad som återstår. I en grop ett stycke från vraket kommer man att dumpa ca 10 ton, dvs. 10 miljoner, uppgrävda skärvor av porslin och lägga makadam över dem. Man kan ytligt sätt tycka att arbetet därmed nästan har varit meningslöst. Herr talman! Försök att förklara för allmänheten att det är så här man hanterar fyndmassan! Det rör ju sig inte på något sätt om unika föremål. I motionen har vi tagit upp ett annat exempel. Om det är den gamle läraren i mig som gör att jag i dag tar fram ett andra föremål till förevisning må vara osagt. Detta är en kritpipa. Den är dock inte ett arkeologiskt föremål. Jag har köpt den för detta ändamål. När Svenska landstingsförbundet för några år sedan skulle bygga sitt stora flotta hus vid Hornsgatan hittade man där vid utgrävningar inte 100 000, som jag under många år har sagt, utan 250 000 kritpipor av detta slag. Det är alltså fråga om en kvarts miljon kritpipor. Det var många som ville köpa dem. De kommer från en stor importfirma som fick sitt hus nedbränt i början på 1700-talet. De hade alltså legat där ca 250 år. Jag kan inte säga att dessa 250 000 kritpipor på något sätt är unika. Vad är det då som har hänt med dem? De har man inte heller kunnat bevara. De har dokumenterats. Det finns rapporter om detta. Men Stockholms stadsmuseum kan inte förvara dem. Förvaring är ett av de stora problemen för våra museer i landet. Man bevarar ett litet urval av dessa pipor, och resten mals sönder till kritpulver. Det finns alltså en stor möjlighet att sälja detta, icke unika, föremål. På det sättet kan man hjälpa till för att få mer pengar till vidare forskning, bearbetning och kanske t.o.m. till förvarande av det som har grävts fram. Gå ut och tala med folket på gatan, som via sin landstingsskatt och på annat sätt har varit med och bekostat den utgrävning som gjordes! Förklara det logiska i att man mal sönder de uppgrävda föremålen när de inte kan bevaras och inte får säljas! Jag skulle vilja veta om någon av de få som just nu sitter här i kammaren kan försvara den hanteringen. Herr talman! Det finns nu liksom 1989 vissa öppningar i utskottets utlåtande. För att markera att jag tycker att detta trots allt är en viktig fråga dristar jag mig till att yrka bifall till motionen.

Herr talman! Lennart Fridén är ytterst engagerad och kunnig i denna fråga. Det var värdefullt att han sade detta så att det kommer med i protokollet. Men jag och utskottet, tror jag, hade förstått honom bättre om han hade hållit detta anförande före 1989. Under de senaste åren har ju frågan fallit i precis den riktning som Lennart Fridén efterlyser. Den här prövningen görs ju som Lennart Fridén vet inte här utan i regeringen.
Herr talman!
Det står i utskottsbetänkandet att utskottet utgår från att en ny ansökan, om en sådan kommer in -- vilket Lennart Fridén vet inte har skett -- bör kunna prövas förutsättningslöst. Vi skriver också hur denna positiva prövning skall kunna ske. I detta betänkande är utskottet enigt. Alla partier har varit helt överens om att motionen skall besvaras på detta sätt.
Om jag hade suttit här på den tiden är jag övertygad om att detta hade varit en av de frågor som jag redan då skulle ha tagit upp.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
Jag konstaterar bara att man bl.a. hänvisar till det som sägs från Riksantikvarieämbetets sida. Riksantikvarieämbetet betecknas som expertinrättning i detta sammanhang. Men Riksantikvarieämbetet liksom många andra slår ju vakt om sina egna principer. Det är principer som ibland dess värre är den goda sakens värsta fiende. Jag hävdar fortfarande att det är viktigt att få ett klarläggande på den här punkten -- särskilt med tanke på att vi motionärer formulerat det så svagt att vi krävt att det skall prövas varje gång, men det skall finnas en klart uttalad möjlighet även i lagtext om att detta skall kunna ske. Som det ser ut i dag kommer regeringen i samband med en sådan här framställan säkert att liksom förra gången lyssna på expertorganet. Herr talman! Från det hållet väntar jag mig tyvärr ingen förändring.
Herr talman! Jag skall bara ge ett par korta kommentarer. Före Lennart Fridéns inträde i kammaren fanns det en annan Göteborgskollega som mycket envetet drev den här frågan, nämligen Lars Ahlström. Frågan har alltså från Göteborgshåll bevakats på ett konstruktivt och sakligt sätt, vilket är utmärkt. Frågan har fallit i den riktning som de bägge herrarna har önskat. Utskottet skriver så positivt att det måste bedömas som att frågan faller i rätt riktning. Om Lennart Fridén inte tror att regeringen läser utskottets uttalande, dvs. riksdagens uttalande, tror han fel. Regeringen är medveten om att riksdagens kulturutskott nu har uttalat sig i denna riktning.
Herr talman! Jag ställde frågan om någon i denna kammare kan försvara tilltaget att man i samband med att Landstingsförbundets hus byggdes gjorde kritdamm av ca 250 000 framgrävda kritpipor. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Jag ser nämligen inget vettigt i den hanteringen.
Herr talman! Det är inte vad som har skett i det förgångna som vi diskuterar just nu. Jag delar Lennart Fridéns uppfattning att det var olyckligt att man hanterade fynden på det viset. Men det är inte detta som den här debatten och motionen handlar om, och det är inte det som riksdagen skall besluta om.

Herr talman! Näringsutskottet har i stor enighet ställt sig bakom betänkande NU2 som behandlar nio motioner från olika partier med förslag om återföring av vinster från vattenkraftsproduktionen till de områden där kraften produceras. Enigheten, som endast är bruten av en meningsyttring från Vänsterpartiet, har resulterat i att utskottet hemställer att riksdagen avslår samtliga motioner. Jag skall ange de viktigaste skälen till detta ställningstagande. Jag skall först ge några bakgrundsuppgifter: januari 1992 omfattas även Vattenfall som aktiebolag av denna skatt. Utöver bolagsskatten betalar vissa kraftföretag för närvarande en särskild skatt på vattenkraft som produceras vid äldre anläggningar. Skatten är 2 öre per kWh för anläggningar som tagits i drift före 1973 och 1 öre per kWh för dem som tagits i drift mellan 1973 och 1977. Totalt ger denna särskilda skatt ca 1 miljard kronor per år i intäkt på statsbudgeten. Den särskilda skatten liksom alla andra skatter finansierar utgifterna på statsbudgeten, där bl.a. regionalpolitiska insatser är en del. Tilläggas kan att skatten på elkraft i de norra delarna av Sverige är lägre än i landets övriga delar och att skillnaden för hushållens del uppgår till 5 Låt mig som företrädare för en av landets sydligare valkretsar konstatera att Sverige behöver Norrland och att Norrland behöver Sverige. Det är en viktig princip att Sverige är ett land och att alla regioner ges samma möjlighet till industriell och annan utveckling. Denna princip har, trots att den har ifrågasatts många gånger från olika håll, oftast präglat de näringspolitiska och regionalpolitiska beslut som har fattats i denna kammare. I samband med fördelningen av de infrastrukturella investeringarna, som riksdagen fattade beslut om i våras, har företrädare för min landsända påpekat att man i det sammanhanget inte använde olika regioners invånarantal som fördelningsgrund utan lät andra faktorer styra var pengarna hamnade. Utskottet konstaterar, när det gäller de aktuella motionerna, att den utveckling som vi eftersträvar kan och bör främjas genom statliga insatser. Dessa kan vara regionalpolitiska, vilket väl i detta sammanhang bl.a. definitionsmässigt innebär att man tillför mer medel till den region där de används än vad den själv har bidragit med. De kan också vara allmänt näringspolitiska och är då i ännu mindre utsträckning finansierade med pengar som härstammar från någon viss geografisk källa. Varifrån pengarna kommer måste i det sammanhanget vara en fråga av underordnad betydelse. Det viktiga är att insatserna bidrar till att enskilda initiativ och andra goda krafter får sådana arbetsbetingelser att de kan verka och utvecklas till gagn för sin ort eller region. Principen för att bedriva en offensiv regionalpolitik är just denna att vi, när vi fattar beslut här i kammaren, har en god överblick över hela den aktuella situationen och disponerar hela det tillgängliga beloppet. Då måste det vara av något underordnad betydelse om pengarna till insatser i Norrland kommer från den ena eller den andra skattekällan. Skulle regeringen, efter det beredningsarbete som nu pågår inför den regionalpolitiska proposition som man har aviserat till våren 1994, komma med andra förslag till finansieringsprinciper för regionalpolitiska insatser, kommer riksdagen i laga ordning att få möjlighet att ta ställning till dessa. Herr talman! I trygg förvissning om detta yrkar jag alltså bifall till näringsutskottets hemställan om avslag på de väckta motionerna.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner om att vinster från vattenkraftsproduktionen skall återföras till de regioner där kraften produceras. Det har här blivit en litet underlig debattordning. Utskottets försvarstal kommer före en argumentation om tillstyrkande av motionerna. Men vi får försöka lösa det problemet. Emellertid konstaterar utskottet att under åtskilliga år har motioner med detta krav väckts. För egen del tror jag att den första motionen jag skrev om att återföra en del av dessa vinster kan dateras till år 1980. Vid utarbetandet av den motionen var jag med om ett ganska omfattande utredningsarbete om våra vattenkraftverk, deras kapacitet, ålder och hur stor del av vinsten som skulle kunna tänkas återgå till berörda regioner. Jag skulle kunna slå mig för bröstet och säga att jag var först ut med det här kravet och att jag sedan dess ståndaktigt har hållit fast vid detsamma. Nu är det inte det som jag först tänker på när den här frågan åter skall behandlas här i kammaren. Nej, det jag funderar över är hur enskilda ledamöter, partier, riksdag och regering kan agera som de har gjort i den här frågan. Frågan om återbäring av en del av vattenkraftsvinsterna är något av politikens galten Särimner. Man slaktar förvisso inte frågan varje dag, men varje år har den hamnat i stupstocken för att nästa år åter aktualiseras som något nytt och framåtsyftande. Det är inte bara det att ledamöter från alla partier har skrivit motioner i den här frågan. Säg den konferens som har ägt rum i Norrland och som har anordnats av något av de politiska partierna, där man inte har gjort ett s.k. utspel om att en del av dessa vinster skall tillbaka till regionerna. Varje gång får man intrycket av att det här är något nytt och revolutionerande, åtminstone när man läser tidningarna och lyssnar på radion. Måhända beror det på att minnet hos dem som arbetar med massmedia är mycket kort. Man har också, som det helt riktigt står i betänkandet, utrett den här frågan två gånger. Jag vill nog gardera mig för att det även kan finnas en tredje utredning. Det är dock säkert att inget har hänt. En gång var det nära att frågan skulle ha fått en skjuts framåt. Det var 1987/88 års riksmöte, då det under några dagar fanns en majoritet i näringsutskottet för att begära ett förslag från regeringen om en återbäring av vattenkraftsvinster. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen undkom då med blotta förskräckelsen. Folkpartiet kom som den räddande ängeln. Resultatet av den historien blev en gemensam reservation från Centern och Vänsterpartiet. Detta hindrar självfallet inte att de socialdemokratiska ledamöterna hejfriskt motionerar om en sådan återbäring av vinsterna. Tänk om de skulle ha lagt ner den mödan 1987/88 för att övertyga sina egna ledamöter i näringsutskottet. Då skulle den här frågan ha varit löst. Jag undrar om man kan förvänta sig något annat än ett ökat politikerförakt och misstroende från folket -- i första han ifrån de regioner som här berörs -- när man så falskeligen agerar i en fråga som enligt min mening är en allvarlig fråga. Herr talman! Mycket skulle kunna sägas i den här frågan. Man jag stannar här efter den här korta historiken och slutar med att yrka bifall till meningsyttringen i betänkandet.

Herr talman! I flera år har det, framför allt ifrån skogslänen, framförts krav om att de vattenkraftsproducerande regionerna skall få del av de vinstmedel som vattenkraften ger upphov till. Medlen skulle kunna användas för utvecklingsinsatser i berörda områden. Särskilt i skogslänen finns det orter och regioner med stora bestående problem. För att man skall kunna ta till vara de tillväxtmöjligheter som finns i dessa regioner behöver särskilda insatser göras för att bygga upp en fungerande infrastruktur. Med tanke på att en så stor del av Sveriges exportindustri ligger i de vattenkraftsproducerande regionerna skulle faktiskt hela landet tjäna på en sådan utveckling. Länsstyrelserna i dessa län skulle kunna spela en betydligt aktivare roll om man via delaktighet i vattenkraftsvinsterna kunde tillföras ytterligare medel för utvecklingsinsatser. Huvuddelen av landets vattenkraftsproduktion är lokaliserad till Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Dessa län svarar för drygt tre fjärdedelar av vattenkraftsproduktionen i landet. Övriga län med en produktion av minst 1 TWh är Uppsala, Gävleborgs län. Endast en liten del av avkastningen av denna vattenkraft kommer länen till godo. När riksdagen 1992 behandlade den här frågan konstaterade näringsutskottet och riksdagens majoritet att en beredning pågick i regeringskansliet och att det inte fanns anledning att föregripa den behandlingen. Den här gången hänvisar utskottet till den regionalpolitiska proposition som väntas komma nästa år. Visst kan man ha förståelse för att de vill invänta utredningar och vänta på kommande propositioner. Jag tycker ändå att det är bättre om riksdagen nu ger regeringen en fingervisning om vad vi förväntar oss av den propositionen. Den regionalpolitiska kommittén som lämnade sitt betänkande i mitten av 1989 föreslog att ett nytt anslag -- motsvarande ett öre per producerad kWh -- skulle gå till skogslänen. Utredningen konstaterade emellertid att frågan måste utredas ytterligare innan slutgiltigt beslut kan fattas. Den utredningen blev klar i början av 1990. Den gav vid handen att det inte finns några juridiska hinder för att återföra vinsten från vattenkraften till skogslänen. Det finns således inga juridiska hinder för regering och riksdag att ge skogslänen del i vinsterna från vattenkraften. Det finns behövligt beslutsunderlag, och det som krävs är politisk vilja. Med tanke på de uttalanden som har gjorts den senaste tiden av bl.a. ledande centerpartister tycks nu en sådan vilja också finnas bland regeringspartierna. Därför anser jag att det är hög tid att regeringen lägger fram ett förslag i den riktning som föreslås i bl.a. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna N405

Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att en del socialdemokrater har gjort en helomvändning i denna fråga. Jag beklagar att det sker med en viss tröghet. I synnerhet tycker jag att det gäller de ledamöter som kommer från den norrländska regionen. Vi kan inte förvänta oss något resultat i dag här i kammaren eftersom den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet inte har ställt sig bakom motionskravet. Det finns en fråga som är mycket intressant i det här sammanhanget. Kan vi, om det skulle bli ett regeringsskifte nästa år, förvänta oss ett förslag från en socialdemokratisk regering om en sådan reform? Ett förslag i denna fråga skulle i så fall kunna läggas fram inom ett knappt år. Det är en mycket intressant fråga som jag tycker att Hans Stenberg bör ha någon uppfattning om.
Herr talman! Först och främst bör väl John Andersson hålla sig till sanningen. Han säger att jag har gjort en helomvändning i denna fråga. Det har jag inte gjort. Jag har haft samma uppfattning hela tiden. Jag kom in i riksdagen för två år sedan. Jag har sedan dess konsekvent drivit denna linje. Den socialdemokratiska partikonkgressen har också uttalat sig mycket positivt i denna fråga. Jag är säker på att partiet kommer att driva en positiv linje i denna fråga framöver.
Herr talman! Jag skall ge Hans Stenberg rätt i att han personligen har kommit in i riksdagen efter det att omvändningen i denna fråga ägde rum.

Jag menar att någon delaktighet i den historia som finns kring denna fråga måste väl Hans Stenberg ha. Men jag hoppas att han kan ha styrka och mod att påskynda en kursändring inom hela partiet tills partiet eventuellt skall ta över regeringsmakten nästa år och att det då kan komma ett förslag om återbäring av vinsterna.

Herr talman! Diskussionerna om att återföra vattenkraftsvinsterna till de vattenkraftsproducerande länen har pågått i 13--14 år. Jag tror att det åtminstone går att räkna till tre utredningar. Den första jag var i kontakt med var den som professor Ingemar Ståhl gjorde 1979 för att belysa frågan. I hans förslag ingick bildandet av ett Vidare har det varit den regionalpolitiska kommitténs betänkande REK 87. Där var det nära att frågan kom till sin lösning. Den senaste statliga utredning som nämns i betänkandet är från 1991. Där utreds egentligen inte huvudfrågan hur vinster från äldre vattenkraft skall kunna återföras till regionerna. I stället har man kommit med ett förslag till skatt på markvärdet vid vattenkraftsstationerna. De olika modeller som har föreslagits har jämförts på olika sätt. Det borde nu finnas ett ordentligt underlag för regeringen och utskottet för att lägga fram ett förslag som ger den bästa tekniska lösningen. Den breda politiska bakgrunden som vi ser i motionsfloden till denna fråga borde ha gjort det lätt att få stöd i riksdagen. Vi från Vänsterpartiet har tagit upp frågan igen inför de hot som uppstått om avreglering och privatisering av Vattenfall. Självfallet skall inte en sådan återföring vara en ersättning för de ordinarie pågående regionalpolitiska insatserna. Ett beslut att återföra vattenkraftsvinster och placera dem i fonder för näringslivsutveckling och infrastruktursatsningar skulle, tror jag, öppna möjligheterna att i framtiden slippa en kraftig ökning av de regionalpolitiska insatserna. När den inre marknadens mekanismer slår igenom med full kraft, kommer vi faktiskt att råka ut för ökade regionala obalanser. Det är jag övertygad om. Vi ser redan nu sådana effekter på inrikesflyget, och vi ser behovet av att staten köper upp trafik på linjer till och från mindre orter. Staten borde göra kraftfulla satsningar på t.ex. tågtrafiken. En viktig del är investeringarna i flygplasterna. Där skulle en sådan fond spela en roll. Det gäller även andra former av infrastruktur. Man kan fråga sig varför olika företag som testar hur olika material tål kyla och is satsar på norra Sverige i dag. Varför satsar de inte på Alaska, Canada eller Sibirien? Jag tror att det beror på att man trots allt har lyckats upprätthålla en infrastruktur med hyggliga tele och datakommunikationer, vägar, utbyggd offentlig service och näringslivsaktiviteter i kommunerna. I framtiden kan den typen av fonder spela en roll. När dessa speciella sub-arktiska förhållanden utnyttjas i landet gynnas hela Sverige. Det borde vara möjligt att fråga t.ex. Per-Ola Eriksson i Centerpartiet hur det har gått för honom. Han är ändå finansutskottets ordförande och framstår som en förkämpe för en återföring av dessa vattenkraftsvinster. I dag deltar han inte ens i debatten, och i betänkandet syns inga resultat av hans verksamhet. Som tidigare nämnts var också den socialdemokratiska partikongressen positiv till en lösning. Men som andra talare har sagt finns det ingen socialdemokratisk reservation, inte ens från motionärerna. Det går bra att föra politik i massmedia och på partikongressen. Men när det kommer till kritan blir det tyst. Så hoppas man att media inte märker tystnaden. Den typen av politik bäddar för politikerförakt. Nu finns det bara Vänsterpartiets meningsyttring att rösta på och det yrkande som Hans Stenberg framförde för att rädda det socialdemokratiska anseendet. Bakom Vänsterpartiets yttrande står en skåning. Det visar att vi som parti i helhet sluter upp bakom kraven. Herr talman! Jag vill yrka bifall till den meningsyttring som Rolf L Nilson har lagt fram.

Herr talman! Jag har tagit mig friheten att anmäla mig på talarlistan på denna punkt, eftersom utskottet i detta betänkande behandlar en motion som jag, tillsammans med de övriga socialdemokratiska ledamöterna från Norrbotten, under den allmänna motionstiden i år väckt om den s.k. Talmavägen. Den här frågan, som kammaren skall ta ställning till, är inte ny, vilket framgår av betänkandet. Så sent som för snart ett år sedan behandlade kammaren denna fråga i samband med propositionerna om samerna och samisk kultur. Då, som nu, argumenterade jag för denna vägs tillkomst, eftersom det här är fråga om en samebygds fortsatta existens. Jag har inte avsikten att ta kammarens tid i anspråk med att upprepa samma argumentation som jag för snart ett år sedan framförde. Jag tror nämligen att utskottets ledamöter fortfarande har dessa argument i färskt minne. Jag vill dock framhålla att jag inte motionerar och argumenterar i den här frågan och från den här talarstolen år efter år därför att jag tycker att det är roligt. Under mer än 50 år har Talma sameby slagits för att få till stånd en vägförbindelse i detta väglösa land. Det är den enda sameby i vårt avlånga land som saknar sådana förbindelser. Bostadsutskottet har för närvarande också, förutom att behandla planfrågor, att behandla samefrågorna. När jag nu tagit del av utskottets betänkande, får jag uppfattningen att man i utskottet prioriterar planfrågorna före sådana frågor som behandlar samernas väl och ve. Som skäl för ett avslagsyrkande återger utskottet i betänkandet beslutet som fattats i Länsstyrelsen i Norrbottens län i mars 1989. Det framkommer inte i betänkandet att länsstyrelsens beslut inte var enhälligt. T.o.m. ordföranden, nämligen den dåvarande landshövdingen, som var väl kunnig i denna fråga, reserverade sig mot det beslut som länsstyrelsen fattade. Mer än fyra år har förflutit sedan länsstyrelsen fattade detta olyckliga beslut. Fortfarande är detta beslut enligt utskottets mening gångbart för att avslå socialdemokraternas motion. Man gör nämligen i betänkandet gällande att inget nytt har tillkommit som motiverar en omprövning av tidigare fattat beslut. Jag vill dock hävda det motsatta. För rennäringen gäller fr.o.m. den 1 juli i år nya föreskrifter och krav i fråga om slakt, slaktplatser, utrustning och transport av slaktade kroppar. De här kraven kommer, om man inte har vägförbindelse, att försämra förutsättningarna för att på ett ekonomiskt sätt bedriva renskötseln inom Talma sameby. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Är inte detta förhållande något nytt som skulle motivera en omprövning av tidigare fattat beslut? I utskottets betänkande citeras vidare de farhågor som länsstyrelsen vid samma tidpunkt hade, nämligen att t.o.m. turistanläggningar kan bli aktuella om en väg anläggs där. Jag vill dock vid detta tillfälle lugna utskottets ledamöter med att tala om att med de skyddsbestämmelser som gäller för Esranges raketskjutfält begränsas både nyanläggningar och trafik, eftersom vägen helt enkelt måste stängas av vid raketutskjutningar. Den planerade vägen skulle nämligen få en sträckning inom detta raketskjutfältområde. Jag skulle kunna föra fram ytterligare argument, utöver vad jag sagt i dag och tidigare, men ibland verkar det som att man talar för helt döva öron. Mycket gärna skulle jag vilja att utskottet på ort och ställe bildade sig en uppfattning om den här vägen, eftersom samtliga ledamöter kommer från orter som är geografiskt fjärran belägna från Talma sameby och därför är mycket dåligt insatta i den här frågan -- vågar jag påstå. Herr talman! Jag yrkar inte bifall till den motion som den norrbottniska socialdemokratiska gruppen har väckt, men däremot förväntar jag mig att utskottets talesman yrkar återförvisning av ärendet till utskottet. Därigenom får utskottet ånyo möjlighet att med mer aktuella sakuppgifter behandla vår motion och återkomma till kammaren med ett nytt förslag; ett förslag som tolkar naturresurslagen på det sätt som det står i lagen, nämligen att väg inom det obrutna fjällområdet endast får komma till stånd om det behövs för rennäringen.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till bostadsutskottets hemställan i det här ärendet. Det innebär således avslag på Bruno Poromaas motion. Jag avser inte heller att yrka återförvisning av ärendet till bostadsutskottet för ytterligare behandling. Jag skall kort motivera mitt ställningstagande. Jag tillhör de ledamöter som Bruno Poromaa pekade ut som genuint okunniga om förhållandena på ort och ställe. Av det skälet skulle jag gärna vilja åka till detta område för att studera förhållandena där. Vilka möjligheter det finns för utskottet i dess helhet att åka dit vet jag inte, och därför kan jag inte svara på det. Jag har tagit del av den argumentation som Bruno Poromaa tidigare i denna kammare har drivit i frågan och av den riksdagsbehandling som ägt rum vid två tillfällen förra året. Av detta har jag kunna utläsa att den här vägen är mycket angelägen för Talma sameby. Av riksdagsprotokollen har jag kunnat utläsa att inte minst Bruno Poromaa vältaligt utvecklat skälen till varför denna väg är så angelägen. Samtidigt står behovet av denna väg i konflikt med naturintressen, och det kan göras olika avvägningar. Sådana avvägningar har också vid olika instanser gjorts, dvs. man har å ena sidan vägt behovet av väg mot å andra sidan behovet av skydd av naturreservat. Skulle man bygga denna väg skulle nämligen ett intrång i ett naturreservat, i ett obrutet fjällområde, göras. För att kunna göra det måste en prövning enligt naturresurslagen göras, och en sådan prövning har ägt rum. Frågan har behandlats i länsstyrelsen, som fattat sitt beslut, även om det inte var enhälligt. Frågan har prövats av Naturvårdsverket och av regeringen, bl.a. av den gamla Carlssonregeringen. Man har kommit fram till slutsatsen att ett byggande av denna väg inte är förenligt med bestämmelserna i naturresurslagen. Jag kan förstå att Bruno Poromaa tycker att det är fel. Det är möjligt att det är fel, men lika fullt har gjord prövning lett fram till den slutsatsen. Bruno Poromaa väcker då en motion här i kammaren under den allmänna motionstiden och ber bostadsutskottet och kammaren att uttolka naturresurslagen. Det kan man kanske be om. Men såvitt jag förstår skall riksdagen inte ägna sig åt att tolka lagar utan att stifta lagar. Det har riksdagen gjort i det här fallet. En uttolkning har också gjorts. Men den har inte gjorts av riksdagen utan av regeringen. Ett bifall till Bruno Poromaas motion mot den bakgrunden är, såvitt jag förstår, omöjligt. Det har Bruno Poromaa inte heller yrkat. Om det är så att Bruno Poromaa vill ha vägen till stånd finns det bara en möjlighet, såvitt jag förstår, och det är att man ändrar stadgandena i naturresurslagen och ritar om gränserna för det obrutna fjällområdet. Om det är lämpligt eller inte undandrar sig min bedömning, men det är inte den frågan som vi har haft att pröva nu. Till sist undrar Bruno Poromaa om det inte har kommit till någonting nytt vid bostadsutskottets behandling av den här motionen som borde föranleda ett annat ställningstagande än vad bostadsutskottet har kommit fram till vid tidigare behandling av likartade motioner. Han åberopar de nya föreskrifter som skulle komma att påverka höstslakten. kanske inte särskilt utförligt, men ändock -- att bostadsutskottet har inhämtat den uppgiften att de nya bestämmelserna inte kommer att förhindra höstslakten i Talma sameby. Jag hoppas att jag, trots min okunnighet om de exakta förhållandena i Talma sameby, med detta har besvarat Bruno Poromaas frågor. Jag yrkar alltså bifall till bostadsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstod att Mikael Odenberg skulle åberopa att en väg kommer i konflikt med naturintressena. Det vittnar om okunnighet från Alternativet till vägen är att man transporterar med exempelvis fyrhjulingar, kör med snöskotrar och flyger med helikoptrar. Nu diskuteras svävartransporter över Torne Träsk. Vilket är att föredra? Är det en smal grusväg över det här området som kommer att vara avstängd med en vägbom vid de tidpunkter som det inte föreligger behov av att använda vägen, eller är det transporter med s.k. fyrhjulingar och andra fordon, som säkerligen är störande i naturen? När man har kört några gånger med dessa fyrhjulingar i den här miljön blir stråken så sönderkörda att man börjar köra på andra stråk. Om det är någonting som ligger i linje med naturvården så är det ett byggande av den här vägen. Jag kan nämna att länsstyrelsen definitivt inte är negativ till att vägen kommer till stånd. Man har bl.a. gett Skogsvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda alternativa sträckningar. Problemet är bara att Naturvårdsverket tolkar naturresurslagen på ett sådant sätt att man inte är beredd att medge att någon väg kommer till stånd annat än genom att naturresurslagen ändras. Eftersom det är riksdagen som har fattat beslut om naturresurslagen är det också riksdagen som skall göra ändringar i den. Naturresurslagen föreskriver att väg i de här områdena kan medges om det är till gagn för renskötseln. Den här vägen är till gagn för renskötseln. Det enda vi kräver är att denna församling tolkar naturresurslagen på detta sätt; en positiv skrivning i utskottets betänkande, med en tolkning som medger byggande av denna väg.
Herr talman! Haken är att det är varken Bruno Poromaas, min eller kammarens sak att tolka lagstiftningen. Det går inte till så att domstolar och andra beslutande organ fattar beslut i lagtolkningsfrågor och att vi här i Sveriges riksdag tar upp domar som vi inte är nöjda med och överprövar dem. Vad vi gör är att stifta lag. Jag har inte varit med om att stifta naturresurslagen -- det är möjligt att Bruno Poromaa har varit det. Den lagen har prövats av olika instanser, och vid en tolkning har man kommit fram till att vägen inte är möjlig att bygga, med den utformning som naturresurslagen har. Den prövningen är gjord ända upp på regeringsnivå. Då säger Bruno Poromaa att vi väl kan uttolka lagen. Nej, det kan vi inte. Vi kan möjligen ändra lagen, men det är inte det ärende som bostadsutskottet har haft att behandla nu. Bruno Poromaa skall alltså inte skälla på mig, därför att det är inte jag som har gjort tolkningen av naturresurslagen. Det är regeringen som har gjort den. Ett problem är att det inte ens hjälper om Bruno Poromaa byter regering, därför att prövningen gjordes av en regering där Ingvar Carlsson var ordförande. Det enda som återstår är att ändra naturresurslagen, och då får väl Bruno Poromaa föreslå det.
Herr talman! Om lagen är otydlig ankommer det på denna kammare att utforma lagtexten på ett sådant sätt att den är så tydlig som den skall vara. Vid den tidpunkten då frågan behandlades av den socialdemokratiska regeringen var situationen en helt annan. När de nya bestämmelserna om slakt nu har kommit till stånd har situationen för den berörda samebyn helt förändrats. Alternativet för byn är på sikt att upphöra med renskötseln. Det är under höstslakten, när man behöver vägen, som man har de största och bästa intäkterna. Om vägen inte kommer till stånd äventyrar det den fortsatta existensen för den berörda samebyn. Det är den enda samebyn, från Treriksröset ända ner till Det skulle vara mycket intressant att veta vilka alternativ bostadsutskottet har för den berörda samebyn.

Herr talman! Jag vill börja med att helt instämma i Bruno Poromaas anförande och repliker. Han har på ett mycket bra sätt framfört problematiken i frågan, och jag tänker inte upprepa det han har sagt. Däremot vill jag också påpeka att det här är en gammal fråga och att det var den socialdemokratiska regeringen som gjorde prövningen. Jag vill något belysa hur absurd frågan är. All annan näringsverksamhet inom fjällområden och i fjällnära skog har inneburit att vägdragningar gjorts kors och tvärs, utan hinder eller betänkligheter. Där har vi handlat på ett helt annat sätt än våra grannar i Norge har gjort. Jag kan som exempel ta sjön Sitasjaure, som är reglerad på båda sidor om gränsen. På den norska sidan har man inte byggt permanenta vägar, utan man har byggt vägar som skall utplånas och växa igen när man har använt dem för att dra fram material. På den svenska sidan finns det en asfalterad autostrada rakt in i fjällvärlden. För att få fram skogsråvara finns det hur mycket vägar som helst i fjällnära skog. För Esranges verksamhet har det inte heller funnits några betänkligheter när det gäller vägdragningar. Talmavägen är i dagsläget helt nödvändig för att samebyn skall kunna fortsätta att utöva rennäring. Den är nödvändig även från naturvårdssynpunkt, som Bruno Poromaa nämnde. Tidigare kunde renkropparna fraktas med exempelvis helikopter, men det är inte längre tillåtet. De berörda samerna är hänvisade till att försöka ta fram renarna med fyrhjulingar, snöskotrar osv. Deras situation är mycket besvärlig. Det är verkligen olyckligt om den här politiken skall fortsätta, som helt enkelt stryper deras möjligheter att utöva sin näring.

Herr talman! Skall man tvingas att betala för någonting man inte vill ha? Det naturliga svaret är säkert för de allra flesta ett rungande nej. Men i det här betänkandet föreslår en majoritet i bostadsutskottet att man visst skall tvingas att betala för det man inte vill ha. Det handlar om kabel-TV. Diskussionen är inte ny, och den värsta debatten får väl anses ha blåst över, men jag tycker likafullt att frågan är principiellt och ideologiskt viktig. Innehav av kabel-TV jämställs med gemensamma nyttigheter som vatten, el, tvättstuga, lekplatser, m.m. Ända från början när kabel-TV på allvar började introduceras i vårt land -- min hemstad Malmö var en av de första där kabel-TV i stor omfattning installerades -- kritiserades det här synsättet. Många hyresgäster och bostadsrättshavare klagade och opponerade sig mot det kollektiva beslutandet över deras huvuden men alltid förgäves. Herr talman! Flera domar, också i högre instans, har ställt sig på kollektivets sida mot individens egna beslutandemöjligheter. Jag har alltid funnit detta lika stötande. Jag kanske skall säga att jag personligen inte har någonting emot kabel-TV som sådan -- jag har själv bortåt 15 kanaler -- även om jag måste säga att mycket av det som visas är av diskutabel kvalitet. Men det är inte det som är poängen. Det viktiga är att jag anser att den som inte vill ha de här kanalerna inte heller skall behöva betala för dem. Så är det inte i dag. Installeras kabel-TV får man i varierande grad ett antal kanaler utöver de svenska kanalerna, vare sig man vill eller inte. Tekniken gör det möjligt både att installera kabel-TV i omgångar och att filtrera och begränsa innehavet. Det finns alltså inga tekniska skäl för att påtvinga alla bostadsrättshavare kabel-TV. Principen tycks snarare vara att någon annan alltid vet bättre än du själv. Det är sant att den här beslutsmodellen är enkel och smidig, ganska typisk -- tycker jag -- för hur vi i Sverige under många år resonerat. Ganska talande för hur man från bostadsföretag, hyresgäströrelsen och bostadsrättsföreningar ser på de här principiella synpunkterna är den kommentar som jag har mött under de här åren. ''Äsch, det där med kabel-TV är väl inget att tjafsa om -- det var en likadan diskussion om tvättstugor på 60-talet, och den debatten har ju alla glömt nu.'' Ett pragmatiskt synsätt, men inte desto mindre stötande. Herr talman! Jag tycker att en av våra viktigaste uppgifter här i kammaren är att öka medborgarnas möjligheter att själva bestämma över sina liv. Att påtvinga människor kabel-TV ökar inte friheten -- det är precis tvärtom. Det är därför med vemod och en viss förvåning som jag här får argumentera för vad jag tycker är riktigt -- och dessutom liberalt! -- mot en majoritet bestående av socialdemokrater, moderater, centerpartister och nydemokrater. Tala om en helig -- möjligen en ohelig -- allians! Utskottet tycker tydligen att människor själva inte skall få välja vad man skall kunna få se på sina TV apparater i vardagsrummen. I varje fall skall människor få betala för något som de vare sig vill ha eller vill se på. Man skall t.o.m. kunna bli vräkt från sin lägenhet om man inte snällt ställer upp på de här villkoren. Herr talman! Av den reservation som Ulf Björklund, kds, och jag har lämnat framgår att vi tycker att riksdagen skall ta initiativ i frågan och se till att ett minoritetsskydd vad gäller kabel-TV skrivs in i bostadsrättslagen. Vi menar då inte kostnaderna för installationen -- vi anser att det kan vara rimligt att de slås ut över lägenhetsbeståndet i dess helhet -- utan det handlar om kollektivt beslutande om uttag av abonnemangsavgift. Detta måste rimligen vara en uppgift för respektive hushåll att själv bestämma om. Det är ju ingen -- ännu, i varje fall -- som hävdar att alla bostadsrättshavare skall betala telefonabonnemang. Herr talman! Avslutningsvis vill jag komma in på ett omtalat fall från Hässleholm, där en 85-årig dam vägrar att betala kabel-TV-avgiften. Hon hotas nu med vräkning. Martha Högberg heter hon. Det var hennes fall som fick mig att skriva den här motionen. Men det finns fler i hennes belägenhet. Principiellt är det enligt min mening en viktig ideologisk fråga. Martha Högberg vill inte ha kabel-TV. Hon har betalat installationsavgiften, men hon påförs nu sedan drygt ett år också en abonnemangsavgift på 38 kr i månaden, som hennes förening har beslutat om. Nog är väl detta orimligt? Vi svenskar är ett fogligt folk, även om det under de senaste åren knakat en del i fogarna. Det är tur, tycker jag, att det finns oppositionella personer som Martha Högberg i Hässleholm, som orkar och vågar säga emot när etablissemang och beslutsfattare marscherar fram. Skall vi här i huset fullgöra de enskilda väljarnas uppdrag är det nog på tiden att vi i viktiga principiella frågor inte så ofta väljer att solidarisera oss med starka och mäktiga organisationer och intressen utan väljer att mer entydigt stå på den enskildes sida, att vi väljer ideologi framför det pragmatiska och praktiska. Frågan om kabel-TV är för mig, som jag sade, både ideologisk och principiell. Herr talman! Politik är ibland förbryllande -- det har jag lärt mig under de här åren. Det förvånar mig att socialdemokrater och moderater finner varandra i den här frågan. Vad är det för fel på tanken att stödja den enskilde mot kollektivet, Mikael Odenberg? Samma fråga kan riktas till Bo G Jenevall, som jag i varje fall tidigare såg här i kammaren, och Ny demokrati, som talar vitt och brett om att man står på den lilla människans sida mot etablissemanget. Och var finns Centern och Vänstern, som tidigare har haft motioner och t.o.m. reservationer i ärendet? Herr talman! Jag vill med det här yrka bifall till den reservation som finns under mom. 4 i bostadsutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Det här betänkandet innehåller flera olika saker. Låt mig först bara kort kommentera den fråga som jag tycker är den viktigaste i betänkandet, nämligen frågan om pantsättning och pantvärde för bostadsrättslägenheter. Det är ju skillnad mellan bostadsrätter och egnahem när det gäller möjligheten att ta lån med bostaden som säkerhet och att inteckna den. Den skillnaden märktes inte så mycket under 80-talet, då bostadsrättens kreditvärde och pantvärde successivt förbättrades på kreditmarknaden. Men skillnaden mellan bostadsrätten å ena sidan och den inteckningsbara äganderätten å andra sidan har kommit i fokus under finans och bankkrisen. Det är flera skillnader som påverkar bostadsrättens pantvärde negativt. En sådan är att bostadsrätten inte är fast utan lös egendom. En annan är att pantvärdet kan urholkas av omständigheter som långivaren-panthavaren inte råder över. En sådan omständighet är den rätt som man som bostadsrättshavare har att under vissa omständigheter avsäga sig sin bostadsrätt. Det är också så att bostadsrättsföreningarna i lagstiftningen har tillerkänts en viss företrädesrätt till ersättning för förfallna årsavgifter. Det kan leda till att pantvärdet urholkas genom att bostadsrättshavaren-pantsättaren får en ökande skuld till föreningen, en skuld som sedan går före den fordran som kreditgivaren har. Det finns vidare skillnader i sättet att notera och följa upp pantsättningarna som också påverkar bostadsrättens pantvärde. Det har väckts ett antal motioner kring de här frågorna. Dem föreslår bostadsutskottet avslag på med hänvisning till en utredning som pågår och som snart blir klar. Jag vill samtidigt säga att jag tror att det finns många som med viss spänning ser fram emot vad utredningsmannen kommer att föreslå. Det finns all anledning för bostadsutskottet att följa de här frågorna framöver. Så över till frågan om kabel-TV. Herr talman! Låt mig säga att det värmde mitt hjärta att höra det liberala brandtalet från Olle Schmidt. För en folkpartist är det ju inte så lätt att fira några liberala triumfer på t.ex. familjerättens och föräldraledighetens område, och då får man fira dem på kabel-TV:ns område i stället. Enligt min uppfattning har Olle Schmidt missuppfattat några saker i det här ärendet, och därmed också bakgrunden till omfamningen mellan exempelvis moderater och socialdemokrater. En bostadsrättsförening förvaltar sin gemensamma egendom genom ett gemensamt -- eller, om man så vill, kollektivt -- beslutsfattande. En vald styrelse och en föreningsstämma fattar de beslut som har med den gemensamma egendomen att göra. Kostnaderna för besluten fördelas enligt bestämmelser i bostadsrättsföreningens stadgar, vilket i normalfallet innebär en kostnadsfördelning efter de skilda insatser som en gång har erlagts för de i föreningen ingående bostadsrätterna. Som enskild kan man naturligtvis påverka det gemensamma beslutsfattandet. Man kan göra det genom sitt val av styrelse, och man kan göra det genom sin röst på föreningsstämman. Men man kan inte undandra sig det ekonomiska ansvaret för de beslut som fattas. Om Olle Schmidt vore bostadsrättshavare och bodde i ett ännu äldre hus, kunde han inte undandra sig sin andel av kostnaderna för att dra in varmvatten i huset med motiveringen att han aldrig badade. Var och en har att bidra till de gemensamma kostnaderna. Om en förening i vanlig demokratisk ordning fattar beslut om att installera kabel-TV, är detta någonting som kommer alla till godo, oavsett om man tittar på TV eller inte. Tillgång till kabel-TV höjer nämligen fastighetens och därmed bostadsrätternas värde. Men det är klart att det kostar. Det kostar att installera kabel-TV-systemet i huset och att ansluta kabel-TV-systemet i huset till kabel-TV-nätet. Dessutom utgör servicen av nätet en löpande kostnad. Dessa kostnader fördelas då precis som alla andra gemensamma kostnader. Man kan inte undandra sig ansvaret för dessa. Jag tycker att det är en ganska logisk slutsats, att man som bostadsrättshavare måste vara med och dela på denna kostnad liksom när det gäller alla andra kostnader. Det är svårt att göra ett liberalt indignationsnummer på just den punkten. Schmidt följande: ''Däremot är det inte godtagbart att en bostadsrättsförening kan tvinga det enskilda hushållet att betala för programutbudet. Detta måste vara en fråga som det enskilda hushållet självt skall bestämma om och betala för.'' Om Olle Schmidt på den punkten vill fira liberala triumfer, är jag gärna med på den triumfvagnen. Jag tror inte att det finns någon i bostadsutskottet som har någon annan uppfattning. Det är en sak att installera kabel-TV i ett hus och att betala investeringskosnaderna och driftskostnaderna för detta, vilka fördelas som alla andra gemensamma kostnader. Däremot är det en annan sak om man vill abonnera på olika kanaler, filmkanaler och annat. Det är givetvis ett enskilt beslut. Såvitt vi förstår behöver inte den frågan uttolkas i bostadsutskottet. Än mindre behövs det någon lagändring av det enkla skälet att frågan -- såvitt jag vet -- aldrig har varit föremål för en rättslig prövning. I den mån jag skall föregripa en sådan rättslig prövning, vågar jag hävda att om en bostadsrättsförening i syfte att erhålla någon form av mängdrabatt lämnar in en kollektiv abonnemangsansökan angående olika filmkanaler, är detta ett beslut som en enskild bostadsrättshavare rimligen borde kunna överklaga och få undanröjt av domstol. Som sagt, den frågan är såvitt jag vet aldrig prövad. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 2 och därmed avslag på den skenbart liberala reservationen av Ulf Björklund och Olle Schmidt.
Herr talman! Ja, det var då ett försvar och en salva. Vi diskuterar nu inte familjepolitik. Det får vi göra vid ett annat tillfälle. Mikael Odenberg och andra hävdar att de slåss för liberala värden. I den här situationen har ni nu möjlighet att välja sida. Hela Mikael Odenbergs försvarstal går ut på att han ställer sig bakom kollektivet. Jag fick en intressant skrift under mina ögon för några månader sedan, och jag vill citera ur den. Mikael Odenberg kommer säkert att få anledning att ta närmare del av denna skrift, om inte annat så nästa vecka. Så här står det: ''Det behövs ett ökat medborgarengagemang i den svenska demokratin. Demokrati sträcker sig utöver majoritetsbeslut. - - Demokratin skall präglas av respekt för den enskildes fri och rättigheter. - Den enskildes rätt gentemot stat och kommun skall vara stark. Hans eller hennes ställning gentemot mäktiga organisationer skall på motsvarande sätt vara stark.'' Jag har citerat ur det partiprogram som förmodligen kommer att antas vid er stämma nästa vecka. Jag tycker att det är goda formuleringar som vi här i kammaren borde leva upp till, och detta gäller inte minst Mikael De som i dag har kabel-TV har inte möjlighet att säga nej till kollektiva beslut. Kollektiva beslut som är fattade i demokratisk ordning i en förening kan man alltså inte opponera sig mot. Man kan inte säga nej, om en förening i dag väljer ett utökat programutbud. Ulf Björklunds och min reservation handlar precis om detta. När bostadsutskottet behandlade ärendet påpekade man att det inte är rimligt att en bostadsrättshavare också måste betala för ett utökat programutbud, som det har fattats beslut om vid en föreningsstämma -- så löd den ursprungliga skrivningen som sedan majoriteten ändrade. Det är denna fråga som diskussionen i huvudsak gäller, Mikael Odenberg. Här borde det enligt mitt förmenande vara väldigt enkelt för Mikael Odenberg och andra liberaler att ställa sig på individens sida, mot dessa föreningsbeslut. I det aktuella fallet som jag har tagit upp lever en 85-årig dam under vräkningshot, just beroende på att föreningen i demokratisk anda -- vilket Mikael Odenberg slåss för -- har fattat beslut om att även denna 85-åriga dam, trots att hon varken vill eller kan titta på kanalerna beroende på att de är filtrerade, skall betala för någonting som hon inte vill ha. Detta är inte rimligt. I detta sammanhang skulle man mycket väl kunna införa ett minoritetsskydd i bostadsrättslagen. Det är detta som vi reservanter begär, också av Mikael
Herr talman! Jag är mycket intresserad av att slåss för den enskilde individens intressen gentemot kollektivet. Det går inte att bortse ifrån att bostadsrätt som boendeform är en kooperativ boendeform. Det är svårt att komma ifrån det faktum att man med nödvändighet i en bostadsrättsförening måste fatta vissa gemensamma beslut. Om en bostadsrättsförening har 50 medlemmar, går det inte att fatta 50 olika beslut om huruvida man skall lägga om taket, måla om fasaden, byta fönster eller städa trapphuset. Man måste fatta beslut i kollektiva former. Hur detta skall gå till regleras i bostadsrättslagen. Olle Schmidt säger att just installation av kabel-TV av allting skulle vara någon sorts exklusiv åtgärd i en bostadsrättsförening. Så är det ju inte. Man får vara med och betala den installationen, precis som man får vara med och betala installation av en vanlig centralantenn. Vare sig man vill titta på TV eller inte kommer det ur det vanliga centralantennuttaget signaler som gör det möjligt att titta på TV 1, TV 2 och TV 4. Likadant blir det när det kommer ett kabel-TV-uttag i väggen. Då säger Olle Schmidt att man kan tvinga enskilda att därutöver betala för ett programutbud som de inte vill ha -- Filmnet, TV 1000 och den typen av betalkanaler. Men om någon bostadsrättsförening skulle ha fattat ett sådant kollektivt beslut, menar jag att den enskilde bostadsrättshavaren har goda möjligheter att överklaga och få det beslutet undanröjt. Mig veterligt är frågan är över huvud taget inte prövad. Då borde man försöka få en prövning till stånd i stället för att ställa till med ett oherrans liv i Sveriges riksdag.
Herr talman! Mikael Odenberg talade om ''ett oherrans liv''. Jag tycker fortfarande att detta är en viktig principiell fråga. Mikael Odenberg borde dela denna min uppfattning. Vi reservanter begär att det skall införas ett minoritetsskydd. Jag har läst andra moderata skrifter, och såvitt jag har förstått är moderaterna väldigt måna om att i det demokratiska beslutsfattandet också bygga in olika former av minoritetsskydd. Det gäller i den här kammaren och i andra församlingar. Vad är det för fel med tanken att införa ett minoritetsskydd i bostadsrättslagen? Där finns ju för övrigt redan ett minoritetsskydd. Frågan är om man möjligen kan utöka detta genom att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen skall undersöka de lagliga möjligheterna att införa ett minoritetsskydd av den här typen. Det är ju av detta som jag gör ett indignationsnummer, enligt Det handlar faktiskt om det som man skulle kunna kalla för den interna föreningsfriheten. Vi har föreningsfrihet här i landet, och det är viktigt. Men man kan också tycka att individerna inom föreningarna inte skall behöva finna sig i vilka majoritetsbeslut som helst. Detta är en principellt viktig fråga där Mikael Odenberg och jag rimligen borde hamna på samma linje. Jag tycker fortfarande att Mikael Odenbergs argumentation vilar på kollektivets, på de mäktiga organisationernas sida. I stället borde Mikael Odenberg säga att det som händer många i Sverige är orimligt. Vi som lagstiftare borde vara beredda att göra någonting åt saken. Det är det som är så dystert, och det är därför som jag blir så vemodig när liberalismens härförare så ihärdigt -- som Mikael Odenberg understundom gör -- ställer sig på den andra sidan och säger till individen: Det här får du klara själv. Vi kan inte göra någonting åt saken. Du får leva under vräkningshot. Gå du till domstol, så får vi se hur det går. Jag tycker inte att det är rimligt att vi i riksdagen agerar på det sättet. Framför allt är det inte rimligt att en liberal agerar på det viset.
Herr talman! En av anledningarna till den något yviga diskussionen i frågan är den motion som Olle Schmidt har lagt, i vilken han på ett formidabelt sätt blandar ihop en massa olika frågor. När det gäller kabel-TV lyckas han röra ihop kostnader för installation av kabel-TV-nät, kostnader för anslutning av kabel-TV-nät, serviceavgifter som föreningen har att erlägga för att hålla nätet i stånd och slutligen programavgifter som det enskilda hushållet skall betala. Han rör till det med en felaktig beskrivning av de regler som gäller för att fatta beslut om installation av kabel-TV i en bostadsrättsförening. Det är klart att diskussionen då blir litet förvirrad. Men om diskussionen nu reduceras till det som jag uppfattar som nyckelmeningen i Olle Schmidts reservation, nämligen att man inte anser det godtagbart att en bostadsrättsförening kan tvinga ett enskilt hushåll att betala för ett programutbud som det inte vill ha, kan jag här inför kammaren deklarera att det är en uppfattning som i sak delas av samtliga ledamöter i bostadsutskottet, oavsett partitillhörighet. Däremot menar majoriteten att minoritetsskyddet redan finns på den här punkten i bostadsrättslagstiftningen, och att det därför inte är erforderligt med något tillkännagivande till regeringen. Om vi kan skala bort förvirringen och missuppfattningarna i Olle Schmidts motion och reducera det till den här frågan, föreligger en total enighet i sak.
Herr talman! Förvirring eller inte, nu skall vi väl försöka hålla oss till det som saken gäller. Den reservation i det betänkande vi nu behandlar handlar huvudsakligen om abonnemangsavgiften. Vi sträckte oss inte längre i vår reservation. Motionen är alltså i det fallet primär. Nu handlar det om vad reservationen tar upp. Mikael Odenberg drar in frågor om centralantenn, vatten och annat som jag i egenskap av bostadsrättshavare skulle stå för -- jag är för övrigt bostadsrättshavare, så jag känner någorlunda till detta. Men saken är ju den att detta med abonnemangsavgift och programutbud förekommer. I de allra flesta fall förekommer det, Mikael Odenberg. Det är bara det att den har bakats in i hyran för hyresgäster och i årsavgiften för bostadsrättshavare utan att man egentligen är medveten om det. Det handlar i många fall om en liten summa, men i flera fall har det visat sig att den har ökat. I det aktuella fall, som jag nämnde, handlar det om 38--40 kronor. Men det handlar egentligen inte om pengarna, utan det handlar om principen. När bostadsutskottet behandlade denna fråga fanns det en mer pregnant skrivning, där man från bostadsutskottets sida i sin helhet var beredd att gå på den linje som reservanterna i det här fallet föreslog. Men denna skrivning togs bort. Om jag inte missminner mig gjordes det faktiskt på förslag av Mikael Odenberg. Det här numret om att känna sig missförstådd och annat är väl en kritik som inte skall riktas mot mig. Möjligen är det den obotfärdiges förhinder som Mikael Odenberg för närvarande bistår. Men om vi är överens i frågan kanske vi skall låta den återremitteras till utskottet, så att betänkandet skrivs om.
Herr talman! Förvirringen kvarstår även om den något ändrar karaktär. Nu talar Olle Schmidt om abonnemangsavgifter som man är tvungen att betala. Det förhåller sig på det sättet, att om en bostadsrättsförening installerar ett kabel-TV-nät och ansluter detta, måste föreningen betala serviceavgifter till kabel-TV-företaget för underhåll av nätet. På kabel-TV-företaget är man å sin sida skyldig att tillhandahålla ett basutbud med TV 1, TV 2 och TV 4. Detta är avgifter för driftskostnad för kabel-TV-nätet som ingen bostadsrättshavare kan undandra sig, lika litet som man kan undandra sig andra driftskostnader för gemensamma installationer i en bostadsrättsfastighet. Om Olle Schmidt med abonnemangsavgifter däremot avser avgifter som hushållen skall betala för att få tillgång till ytterligare utbud av program, så är det en annan sak. Det förekommer nog en och annan bostadsrättsförening i det här landet som för att få del av mängdrabatten har något slags kollektivt abonnemang på sådant tilläggsutbud. I det fallet delar jag uppfattningen, vilket jag också tror att övriga i utskottet gör, att det naturligtvis är principiellt felaktigt och ett oskick. Men det behövs ingen lagändring för att komma till rätta med detta, därför att det redan i dag finns sådana regler i bostadsrättslagen som gör det fullt möjligt för den enskilde att överklaga ett sådant kollektivt beslutsfattande. Jag har uppfattat att nyckelmeningen i reservationen är att det inte är godtagbart att en bostadsrättsförening kan tvinga ett enskilt hushåll att betala för ett programutbud som det inte vill ha. Jag upprepar att det i bostadsutskottet inte finns några skiljaktiga meningar i sak på den punkten. Skillnaden är bara att Olle Schmidt och Ulf Björklund vill slå in öppna dörrar, medan bostadsutskottets majoritet finner att det är en onödig och tidsödande sysselsättning att slå in öppna dörrar.
Herr talman! Jag ber om överseende med att debatten blir något lång. De öppna dörrar som Mikael Odenberg hävdar att kammaren skall slå in är för en hel del människor ett akut och verkligt problem för närvarande. Om det då är något som den här församlingen skall göra, är det väl att agera. Jag har letat i bostadsrättslagen, och jag kan inte hitta någon paragraf som styrker att detta skydd redan finns. Så är det ju inte, vilket förmodligen Mikael Odenberg också vet, annars skulle man inte våga fortsätta på detta sätt. Man vet ju att ett antal föreningar fattar den här typen av beslut. Dessutom inbakas i serviceutbudet olika kanaler samtidigt som en del kanaler läggs till etc. Detta är väldigt svårt att definiera. Men principen är lika fullt densamma. Det är klart att man kan säga att allting är service och installation, men principen som vi här diskuterar är ju att det är orimligt att människor skall behöva påtvingas något som de inte vill ha. Då räcker det inte med att Mikael Odenberg säger att han instämmer, men att han inte är beredd att göra någonting, i varje fall inte för de människor som känner sig kränkta. De tycker rimligen, om de nu vill rösta på Moderaterna vid nästa val, att det med de meningar som finns i den här programskriften otvetydigt är så, att Mikael Odenberg som moderat borde se till att detta skydd också finns för medlemmar i bostadsrättsföreningar. Detta förhållande skulle vi kunna rätta till i dag, men det är inte Mikael Odenberg beredd att göra, vilket jag beklagar.

Herr talman! Gudrun Schyman har med hänvisning till Sveriges FN-insats i Bosnien frågat mig dels varför inte riksdagen fick fatta det slutliga beslutet om att sända en svensk styrka till Tuzlaområdet, dels vilken ställning den svenska FN-styrkan skall ha om USA beslutar om en större truppinsats och ställer som villkor att trupperna står under NATO Herr talman! Gudrun Schymans fråga är en aning förvånande. Regeringen överlämnade i maj en proposition till riksdagen om vårt deltagande i en Bosnienoperation.

Denna bedömning har ju i dessa dagar besannats. Genom riksdagsbehandlingen ville regeringen även medverka till att skapa den breda och allmänna debatt om vår truppmedverkan i f.d. Jugoslavien som vi ansåg vara värdefull just inför detta uppdrag. Regeringen har alltså genom en proposition underställt riksdagen frågan och därefter fått del av riksdagens beslut. Jag måste utgå från att riksdagen fattade det beslut den önskade fatta. I det ingick att regeringen bemyndigades sända i väg den svenska truppen efter hörande av Utrikesnämnden. Gudrun Schyman tycks med sin fråga varför riksdagen ''inte fick'' fatta det slutliga beslutet vilja antyda att regeringen på något sätt skulle ha berövat riksdagen någon rättighet. Så är uppenbarligen inte fallet.

Det förelåg därvid ett starkt stöd för att Sverige skulle ställa den väpnade styrkan till FN:s förfogande och att förutsättningarna för ett deltagande överensstämde med riksdagens bemyndigande. Utrikesnämnden har därefter fortsatt att behandla frågan. Regeringen anser det självfallet mycket angeläget att löpande hålla riksdagens ledamöter insatta i utvecklingen i Bosnien och de svenska och internationella insatserna. Den information som jag gav i kammaren den 7 oktober är ett uttryck för detta. Jag vill även peka på att den svenska Bosnienstyrkan ingår som en del av en nordisk FN kontingent. Såväl i Norge som i Danmark har de nationella besluten att bidra med trupp föregåtts av beslut i resp. parlament. Inför regeringens beslut den 18 augusti hölls även nära kontakt med de nordiska regeringarna, och ett gemensamt svar på FN:s formella förfrågan kunde avges den 13 Herr talman! Den nordiska FN-kontingenten verkar nu i Bosnien i enlighet med säkerhetsrådets mandat i resolution 836. Om ett fredsavtal för Bosnien kommer till stånd, vilket för dagen tyvärr ter sig osäkert, kan önskemål framföras att den nordiska styrkan skall användas för att genomföra avtalet. Även möjligheten av medverkan i en insats av detta slag behandlades av riksdagen i juni. Det är än så länge oklart hur strukturen för en sådan insats kan komma att utformas. Om ett fredsavtal ingås, torde det dock stå klart att NATO kommer att spela en betydelsefull operativ roll under medverkan av en rad icke NATO-länder. Jag ser inget omedelbart hinder mot en svensk insats tillsammans med NATO för att genomföra ett fredsavtal förutsatt att den äger rum med mandat från säkerhetsrådet och under FN:s politiska och strategiska ledning, på det sätt som föreskrivs i riksdagens beslut.
Herr talman! Jag tackar för svaret på Gudrun Interpellationen till utrikesministern innehåller som bekant två delar. Den ena handlar om hur beslutet om den svenska FN-styrkan fattades, den andra om den svenska alliansfriheten. Utrikesministerns svar uppehåller sig till största delen vid det formella beslutsfattandet. Vänsterpartiet kritiserade redan i vår motion med anledning av svenskt deltagande i FN-trupp i BosnienHercegovina det sätt på vilket regeringen ville besluta i frågan. Vi föreslog att en urtima riksdag skulle inkallas den dag en formell förfrågan från generalsekreteraren kom. Vi framförde det kravet därför att vi ansåg att alla partier skulle få vara med och fatta det avgörande beslutet, inte bara de som är representerade i Utrikesnämnden. Som utrikesministern känner till saknas representation från tre partier i Utrikesnämnden. Ett av dessa är Vänsterpartiet. Ett beslut i kammaren hade självfallet framkallat en vidare debatt och mer omsorgsfull behandling av frågan än som nu skedde. Det hade varit klädsamt om det hade inkallats en urtima riksdag för detta utomordentligt viktiga beslut. Beslutets vikt framgår av interpellationens andra del. Det börjar stå alltmer klart att i händelse av en godkänd fredsplan för Bosnien-Hercegovina kommer en ren NATO-styrka att sättas in i fredsframtvingande syfte. Om så sker står också klart att den nordiska bataljonen, i vilken de svenska FN-soldaterna ingår, kommer att hamna under NATO-kommando. NATO:s plan för denna operation innebär, enligt vad som framförts av Storbritanniens försvarsdepartement den 3 november vid Bosnien, som ju utrikesministern också deltog i, en insats med minst 50 000 man med uppgift att skilja de stridande parterna åt. Det är en stor styrka, enligt de uppgifter som gavs vid detta tillfälle. En sådan insats kommer givetvis att ske i enlighet med FN:s säkerhetsråds beslut. Enligt uppgifter från det brittiska försvarsdepartementet är det dock inte självklart att NATO-trupperna skall operera under FN-flagg. Det kan alltså bli så, att den svenska styrkan inte bara informellt utan också formellt ställs under NATO-kommando. Utrikesministern säger i sitt svar att hon inte ser några omedelbara hinder mot en svensk insats tillsammans med NATO. Vänsterpartiet ser många hinder. För det första är det ytterst tveksamt om detta är förenligt med den av riksdagen beslutade svenska alliansfriheten. För det andra än risken uppenbar att Sverige genom att direkt underställas NATO förstör sin renommé som en alliansfri och neutral stat väl lämpad för FN-uppdrag. NATO kommer av parterna i konflikten och många stater i världen att ses inte som en neutral part, utan som en av flera stridande parter i krigets Bosnien vilken försvarar speciella västliga intressen och inte världssamfundets intressen. För det tredje är risken överhängande att en NATO-styrka, på grund av vad som nyss sades, kommer att får svårt att utföra sitt uppdrag och i stället invecklas i ett långvarigt krig. Man kan fråga om det är i Sveriges intresse att som en del i en NATO-styrka bli inblandat i ett krig utan synbart slut. Dessa frågor, som rör kärnan i svensk utrikes och säkerhetspolitik, har aldrig diskuterats öppet av regeringen. I juni, när riksdagen fattade beslut om att delegera avgörandet till regeringen, var frågan om NATO-ingripande oklar. Det sades ingenting. I augusti, när regeringen -- utan att höra hela riksdagen -- fattade beslutet om att skicka svensk trupp, var NATO-frågan mer aktuell. Det hade varit bra, om riksdagen kunnat diskutera den frågan i samband med beslutet. Jag vill också poängtera att utrikesministerns antydan, att riksdagens beslut föreskriver att eventuellt NATO-samarbete kunde komma att bli en realitet, inte är riktig -- såvida inte utrikesministern med riksdagen avser Utrikesnämnden. NATO nämns över huvud taget inte i utrikesutskottets betänkande från juni, inte heller i regeringens proposition. Vad som sades i Utrikesnämnden kan jag däremot inte kommentera, som bekant, eftersom Vänsterpartiet inte är representerat där.
Herr talman! Som jag har förklarat i mitt interpellationssvar och som jag märker att Bertil Måbrink har noterat, var det just för att regeringen önskade att riksdagen skulle få ta ställning till en eventuell Bosnieninsats som en särskild proposition förelades riksdagen. Regeringen har naturligtvis att utgå från det beslut riksdagen fattar, även om det till detta skulle ha fogats en reservation eller ett särskilt yttrande.

Den andra frågan, som Bertil Måbrink har berört något mera utförligt, håller jag med om förtjänar att diskuteras. Men det är helt klart, och det tycker jag inte framgick särskilt av Bertil Måbrinks inlägg, att den eventuella NATO-medverkan som här diskuteras enbart diskuteras utifrån ett underskrivet fredsavtal, vilket ju är en alldeles specifik situation. Den nordiska bataljonen är där nu för att säkerställa bl.a. ''de säkra områdena'' utifrån FN:s resolution, men den eventuella NATO-medverkan som diskuteras, då det ju även skulle vara fråga om ett amerikanskt deltagande, sker enbart utifrån ett underskrivet fredsavtal. Det är denna högst påtagliga utgångspunkt som i dag innebär att Unprofor, alltså den rena FN styrkan, har ett så pass besvärligt och utsatt läge. Den måste klara de svåra uppgifterna i Bosnien men har inte den större medverkan som diskuteras. Jag tycker också att det är viktigt att påpeka att redan i dag under Unprofor samarbetar Sverige med en rad NATO-länder. I den nordiska kontingenten, vars insats vi är ganska stolta över, ingår soldater från Danmark och Norge, som båda är NATO-länder. Väldigt viktigt för oss är naturligtvis att även i en situation av ett tänkt och förhoppningsvis så småningom ingånget fredsavtal bör ju FN fortfarande ge det övergripande mandatet och ha den övergripande ledningen. Det är Sveriges utgångspunkt.
Herr talman!

Jag är helt överens med utrikesministern om det. Vi har inte motsatt oss den definitionen. Det kan komma att innebära något utöver detta med fredsframtvingande. Det må så vara att NATO-styrkan skall sättas in när man har skrivit ett fredsavtal, men vi vet ju att det ändå finns stora risker också när ett fredsavtal har undertecknats av parter, med tanke på hur hela situationen ser ut just nu i det forna Jugoslavien. bataljonen, uttryckte sig så här: Det här är ett bykrig där lojaliteterna kan skifta mellan olika områden. De som bekämpar varandra kring en by kan samarbeta i en annan. Gång på gång dyker det upp nya förband som den nordiska bataljonen helt enkelt inte kan identifiera. Det här problemet försvinner inte på en gång efter det att man har skrivit under ett fredsavtal. Sedan är det intressant med NATO-trupperna, därför att de skall ha tre uppgifter, enligt Bill Hopkinson från det engelska försvarsdepartementet. Den första är att hålla isär de stridande parterna. Det är inte en defensiv insats, enligt min uppfattning. Det är något helt annat än den att använda defensivt våld, som vi var överens om här i juni månad. Det sägs då att svensk trupp skall ingå i denna NATO-styrka. Alltså skall den svenska truppen ha den mera avancerade uppgift som jag anser att vi icke har fattat beslut om i riksdagen. Det var det som var så olyckligt. Det borde ha funnits tid och utrymme för att inkalla en urtima riksdag när detta kom fram. Det är först den 7 oktober som jag ser att utrikesministern eller någon representant från regeringen talar om detta stora NATO-inslag i Bosnien-Hercegovina. Det är först den 7 oktober ni talar om det. Varför har ni varit tysta om detta? Visste ni om det redan den 8 juni när riksdagen diskuterade det här, att NATO skulle in med så stora truppkontingenter som det handlar om och att svenskar skulle vara en del i den offensiva aktivitet som den skall genomföra?
Herr talman! Bertil Måbrink för ett hypotetiskt resonemang här. Vad vi kan konstatera är att flera NATO-medlemsländer finns på plats inom ramen för Unprofor. I den nordiska kontingenten, där det finns svenska soldater, ingår också trupper från de två NATO-grannländerna Norge och Danmark.

Jag har väldigt svårt att se att Sverige i en situation då det finns ett underskrivet fredsavtal, chans till fred i Bosnien mitt ibland de ohyggliga händelserna, skulle säga: Nu packar vi ihop, för vi kan inte umgås med NATO-soldater! Det gör vi ju redan i den nordiska kontingenten. Det som däremot är viktigt för oss är att ha ett FN-mandat och ett FN-beslut i botten och i grunden.
Herr talman! Nu försöker utrikesministern glida undan min frågeställning. Jag har inte talat om att vi inte skulle kunna umgås med NATO-soldater och andra soldater. Frågan är om utrikesministern anser att det är riktigt att de svenska soldaterna i Bosnien skall ställas under NATO-kommando. NATO-styrkan består av ungefär 50 000 man; huvuddelen är amerikaner. Styrkan skall stå under NATO:s södra kommando och ledas av en amerikansk officer. Det är det som är mitt huvudproblem. Jag anser att det är viktigt att vi diskuterar frågan och försöker reda ut den. Jag har svårt att se att ett beslut om en sådan styrka är i överensstämmelse med det beslut som riksdagen fattade den 8 juni och med vår alliansfrihet och neutralitet. Jag anser att våra FN-soldater i den kontingent som nu finns i Bosnien gör en mycket bra insats. Den uppskattas oerhört av olika bosniska befolkningsgrupper och av folk över huvud taget, och också internationellt. Soldaterna skall naturligtvis fortsätta att göra en bra insats också efter det att ett fredsavtal har underskrivits. De skall vara kvar i Bosnien. Jag är stolt över den insats som våra soldater gör där nere. Jag kan inte förstå varför vi helt plötsligt skall förstöra denna goodwill genom att plötsligt plocka in våra soldater undet ett NATO-kommando som har helt andra uppgifter än de riksdagen har uttalat och bestämt om. Om dessa uppgifter inte fanns när beslutet fattades, borde riksdagen ha sammankallats när soldaterna kom fram.
Herr talman! Låt mig återigen påpeka det jag sade i mitt svar: Jag ser inga omedelbara hinder för en svensk insats i syfte att tillsammans med NATO genomföra ett fredsavtal, förutsatt att den äger rum med mandat från säkerhetsrådet och under FN:s politiska och strategiska ledning. Detta är min principiella ståndpunkt, Bertil Måbrink.

Det jag här talar om är en operation under FN:s politiska och strategiska ledning -- en operation med FN-mandat. Jag måste påpeka att världen har förändrats, Bertil Måbrink. Det kalla kriget har upphört, och vi har nu gemensamma värderingar. Jag tycker att också Bertil Måbrink borde försöka anpassa sig till den nya värld vi lever i, där vi faktiskt samverkar för att uppnå fred, frihet och demokrati.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar har i en interpellation som bl.a. har sin utgångspunkt i förhållandena i Colombia frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att personer som bevisligen utsatts för attentat i sitt hemland inte utvisas till ett sådant land. Jag delar interpellantens indignation över förhållanden i länder där demokratin inte fungerar och mänskliga rättigheter träds förnär. Sverige söker genom insatser på en rad olika områden arbeta för att förbättra situationen i sådana länder. Flyktingpolitiken syftar dock inte till att lösa dessa globala problem. De måste mötas genom samlade internationella insatser bl.a. inom bistånds och utrikespolitiken. Flyktingpolitiken tar i första hand sikte på att värna det skyddsbehov som kan finnas hos den enskilde individ som lämnat sitt hemland. Läget för de mänskliga rättigheterna i Colombia är allvarligt. Övergrepp begås såväl av militär som av polis, paramilitära grupper och olika gerillagrupper. En av orsakerna till situationens allvar är den fortsatta väpnade konflikten i landet. Vidare förekommer ett betydande våld med anknytning till narkotikahanteringen, liksom med anknytning till så kallad vanlig brottslighet. Övergrepp begås av olika grupperingar. Men det är självfallet den colombianska regeringens uppgift att ta ansvar för att läget för mänskliga rättigheter förbättras. Det är därför viktigt att konstatera att den colombianska regeringen under president Gaviria vidtagit olika åtgärder för att främja de mänskliga rättigheterna. Den nya konstitutionen från 1991 stärker exempelvis det institutionella skyddet för mänskliga rättigheter. Man har bl.a. inrättat en MR-ombudsman, liksom en allmän åklagarmyndighet. Dessutom har det införts en civil ombudsman med ansvar för polisiära frågor. Ett steg för att öka respekten för mänskliga rättigheter inom militären har tagits genom en instruktion från försvarsdepartementet. I instruktionen understryker regeringen att det åligger militären att respektera internationella normer och lagar om mänskliga rättigheter. Nämnas kan också att Colombia har accepterat den latinamerikanska MR-domstolens jurisdiktion. De övergrepp av politisk natur mot enskilda som sker i Colombia av exempelvis polis och militär saknar således i dag helt regeringens sanktion. Orsakerna till detta politiska våld skall alltså snarare sökas i Colombias våldspräglade politiska historia än i dagens situation. Det är självklart att människor som kommer till Sverige skall kunna söka vårt lands beskydd. Det är svenska myndigheter som i enlighet med den svenska utlänningslagen skall avgöra om detta behov föreligger eller inte. Asylansökan avgörs individuellt utifrån det skyddsbehov som kan föreligga i det enskilda fallet. Finns ett skyddsbehov får utlänningen stanna i Sverige. Asyl kan beviljas den som är flykting enligt Genèvekonventionen. Med det menas att personen känner välgrundad fruktan för förföljelse, t.ex. på grund av sin politiska uppfattning. Grunden för bedömningen är att den som flytt skulle riskera att utsättas för förföljelse om han återsändes till sitt hemland. Det är alltså fråga om en bedömning för framtiden. I denna bedömning skall naturligtvis vägas in vad den som flytt tidigare blivit utsatt för. Men den aktuella situationen i landet är också av stor betydelse. Dessutom kan asyl beviljas den som är krigsvägrare eller den som utan att vara flykting inte vill återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där och kan åberopa tungt vägande omständigheter till stöd för detta, s.k. de factoflyktingskap. Även i dessa fall bygger bedömningen på vad som skulle kunna hända om den som flytt sänds hem. Dessutom kan en utlänning få bosätta sig i Sverige av humanitära skäl. Det är då inte fråga om någon egentlig skyddsbestämmelse utan om en möjlighet för den tillståndsgivande myndigheten att bevilja uppehållstillstånd när det är påkallat av just humanitära skäl. Enskilda asylärenden prövas av Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden. Endast om någon av beslutsinstanserna finner att skäl föreligger att överlämna ett enskilt ärende kan regeringen pröva och besluta i ärendet. I handläggningen av asylärenden skall humanitet alltid vägas in. Det är också viktigt att myndigheternas beslut respekteras. Det är viktigt att det finns en god länderkunskap hos de som prövar ärendena. Såväl berörda myndigheter som regeringen följer kontinuerligt utvecklingen i respektive land. Det sker t.ex. via våra ambassader och olika organisationer för mänskliga fri och rättigheter -- både internationella och nationella. Självfallet ligger sådan kunskap även till grund för prövningen av asylsökande från t.ex. Colombia. Jag vill avslutningsvis erinra om den av regeringen tillsatta parlamentariska kommittén för översyn av invandrarpolitiken och invandrings och flyktingpolitiken. Kommittén har bl.a. till uppgift att analysera och överväga hur skyddsreglerna bör utformas för att man även framgent skall kunna bedriva en konsekvent flyktingpolitik som innebär ett långsiktigt och tydligt internationellt åtagande.
Herr talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret. Invandrarministerns inställning till flyktingfrågorna är bra mycket bättre än den inställning som Invandrarverket tillämpar i praktiken. De två fall jag har tagit upp i min fråga utgör en klar illustration till detta. Jag tycker att invandrarministern har en mycket snäll och svensk inställning till och syn på den colombianska regeringens roll. Birgit Friggebo sade bl.a. att det våld som utövas i Colombia i dag helt saknar regeringens sanktion, också det våld som utövas av militär och polis. Men detta är inte bara en fråga om vad man gör och säger. Det handlar i hög grad om vad man inte gör, och det är mycket som den colombianska regeringen inte gör för att garantera en bättre situation vad gäller de mänskliga rättigheterna i landet. En central punkt när det gäller att återställa ordningen i Colombia är att militär och polis som bryter mot lagen icke skall dömas av sina egna, utan av en civil domstol. Det vore ett stort lyft och en radikal förbättring av förutsättningarna för bättre förhållanden. På den fackliga sidan borde också åtminstone de mest elementära rättigheterna införas. I dag skall fackliga val godkännas i efterhand av arbetsmarknadsministeriet. Ministeriet skall ha protokollen från fackliga möten, och de kan förklara en fackförening olaglig, upplösa den och konfiskera alla dess tillgångar. Organisationer för mänskliga rättigheter och Röda korset har inte tillträde till colombianska fängelser eller till militärförläggningar, där man ofta hyser politiska fångar utan att åklagarmyndigheterna får någon som helst information om det. Det behövs alltså både klara och tydliga signaler från den colombianska regeringen om att de förhållanden som råder i dag icke accepteras. Det är nödvändigt att man vidtar dessa åtgärder för också lägga kraft bakom orden. Invandrarministern påpekar i sitt svar att Colombias nya konstitution innebar ett steg framåt. Det stämmer. Den är inte idealisk, men den är bra mycket bättre än den som fanns tidigare. Problemet är att den förfaller. Bl.a. har presidenten och regeringen kohandlat med parlamentet. I utbyte mot ett undantagstillstånd fick parlamentsledamöterna tillbaka sina gamla privilegier, som innebär en rejäl slant att köpa röster för. Sådana system bäddar naturligtvis för korruption, och det är oacceptabelt i en demokrati. Uppgifterna om antalet mord kan variera hur mycket som helst. Alla uppgifter visar dock ett gemensamt -- det sker förfärligt många politiska mord och försvinnanden i Colombia. Jag nämnde några siffror i min fråga, men det finns även andra. De senaste siffrorna från Fredsforum visar att det begicks 12 959 politiska mord 1992. Det skulle utslaget per dag bli 24,3 politiska mord om dagen. Sådana siffror kan naturligtvis ifrågasättas. Vilka mord som är politiska är alltid en bedömningsfråga. Om man ser till hela våldssituationen i Colombia är den fruktansvärd; det vet vi. De senaste dagarna har vi fått telegram om att gerillan har mördat soldater. Däremot har det inte stått någonting i svensk press om att gerillarörelserna FARC och ELN den 27 september hade utsett förhandlingsdelegationer, som skulle överlägga med regeringsrepresentanter. Men dessa dök aldrig upp. På den utsatta mötestiden kom i stället militären och mejade ner dessa människor. Invandrarministern har redogjort för flera kriterier.

Herr talman! Som Bengt-Ola Ryttar vet är jag förhindrad att diskutera enskilda ärenden, t.o.m. som en beskrivning av hur flyktingpolitiken fungerar. Bengt-Ola Ryttar har tagit just ett enskilt ärende som utgångspunkt också för att beskriva situationen i Colombia. Men jag är alltså förhindrad att delta i den diskussionen. Det är riktigt att Invandrarverket har gett avslag på det ärende som Bengt-Ola Ryttar hänvisade till. Det är nu överklagat och ligger för prövning i Bengt-Ola Ryttar var vänlig i sin inledning. Han tyckte att jag hade en bra inställning i dessa frågor, men att den inte följdes upp av våra myndigheter, framför allt inte av Invandrarverket. År 1992 sökte 181 colombianer asyl i Sverige. Fram till april i år har 54 personer sökt asyl. År 1992 beviljades 7 personer från Colombia flyktingstatus enligt Genèvekonventionen, och hela 44 personer blev flyktingar enligt vår egen utlänningslagstiftning gällande de factoflyktingskap. Totalt beviljades 105 personer uppehållstillstånd i Sverige 1992, antingen som kvotflyktingar, Genèvekonventionsflyktingar, de facto-flyktingar eller av humanitära skäl. Detta tycker jag visar att en ordentlig prövning sker av de individuella ärendena med hänsyn till den hemska situationen i Colombia och i dessa personers hemland. Myndigheterna har gjort bedömningen att dessa personer har skäl att frukta förföljelse av olika slag när de vänder hem. I stort sett har jag ingen anledning att invända mot den beskrivning som Bengt-Ola Ryttar gör av Colombia. Det är ett förskräckligt våldssamhälle. Naturligtvis kan man försöka dela upp vad som drabbat offren på grund av knarkhandel, kidnappningar eller rent politiska misshälligheter mellan gerillan, paramilitära grupper och själva militären. Jag har sett en siffra på att det begicks ca 29 000 mord i Colombia 1992. Det skulle betyda att 93 människor av 100 000 tas av daga där, vilket kan jämföras med ca 1,5 person av 100 000 i Sverige. Detta visar hur hemsk situationen är där, och det är naturligtvis en av de saker som våra myndigheter tar hänsyn till när de bedömer den asylsökandes enskilda skäl. Jag tycker inte att vi i Sverige har någon anledning att undanhålla fakta från de olika länder som människor flyr ifrån. Visst bör man ta fasta på negativa beskrivningar av landet -- och de finns ju i övermått när det gäller Colombia. Men man bör faktiskt också kunna beskriva de positiva saker som händer. I mitt interpellationssvar har jag visat att regeringen trots allt försöker komma till rätta med den rådande situationen. Men i slutänden blir det självfallet också en fråga om regeringens förmåga att hävda sin inställning vad gäller mänskliga rättigheter, kriminalitet och liknande, och i de avseendena har olika regeringar i Colombia en lång historia av misslyckanden.
Herr talman! Jag är helt medveten om att invandrarministern inte här i kammaren kan ta ställning till enskilda fall, men vad jag har velat påvisa är att de värderingar som invandrarministern ger uttryck för som regeringens syn inte riktigt står i överensstämmelse med den praktiska tillämpningen. Det finns oerhört mycket av god vilja i Colombia för att göra någonting åt situationen. Jag har träffat åtskilliga inom åklagar-, militär och polisväsendet som strävar för en bättre situation, men man saknar genomgående än det ena, än det andra lagrummet eller stödet för att dessa strävanden skall kunna få genomslag.

Det är djupt beklagligt, eftersom det är ett land med oerhörda resurser och möjligheter. Det sätt som man hanterar sina frågor på ligger bara ett snäpp från det vansinne som råder i Jugoslavien.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig om jag är beredd att föreslå förändringar i asylpolitiken så att huvuddelen av den svenska hjälpen kommer dem till del som är hjälpsökande runt om i världen, i stället för till dem som lyckats ta sig till Sverige. Att tro att man inom det migrations och flyktingpolitiska området skulle kunna ''komma i fas'' med utvecklingen i världen är inte realistiskt. Majoriteten av världens flyktingar flyr från våld, krig och politiskt förtryck. Oavsett vilken asylpolitik som förs kan den aldrig som sådan lösa de enorma problem som finns i världen. Självfallet är det internationella samarbetet för konfliktlösning och fredsskapande insatser av största betydelse. Arbetet för att respekten för mänskliga rättigheter skall upprätthållas är en viktig del av detta. Något som vi från svensk sida kan göra är att bidra till att kunskapen om mänskliga rättigheter sprids i de nya stater som bildas i dag. Detta sker redan genom att vi bidrar både ekonomiskt och med personal till seminarier som arrangeras bl.a. av UNHCR och IOM. Det är däremot viktigt att påpeka att många av dem som lämnar sina hemländer och kommer till Europa inte är skyddsbehövande utan personer som man i dagligt tal kallar ekonomiska flyktingar. Utvecklingssamarbetet spelar en nyckelroll i den svenska flyktingpolitiken. Enda sättet att på lång sikt komma till rätta med flyktingproblemen i världen är att öka respekten för de mänskliga rättigheterna och att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna. Detta är också vad det svenska utvecklingssamarbetet i första hand syftar till. Huvuddelen av det svenska biståndet går till de allra fattigaste länderna i Afrika. Dessa länder kämpar inte bara med stora ekonomiska svårigheter utan även med de största flyktingströmmarna i världen. En allt viktigare del av framför allt de svenska katastrofinsatserna har dock kommit att koncentreras till f.d. Jugoslavien. Sverige är en av de största bidragsgivarna till flyktingkommissariens insatser där. Trots enorma svårigheter har UNHCR fortsatt med sitt skydds och hjälparbete och har därigenom gjort det möjligt för flertalet människor att stanna kvar i närområdet. Utan dessa unika insatser skulle otvivelaktigt antalet asylsökande i Sverige varit mångfaldigt större. Sverige är över huvud taget en av de största bidragsgivarna till UNHCR, och på detta sätt gör vi stora insatser för flyktingar runt om i världen. Utvecklingsinsatser och hjälp till flyktingar runt om i världen måste ske parallellt med åtgärder i Sverige för att ta emot skyddsbehövande. Samtidigt måste vi vara medvetna om att detta arbete måste bedrivas i ett långsiktigt perspektiv. Det internationella arbetet har ett preventivt syfte och kan därmed minska migrationsströmmar men kan aldrig ersätta åtgärder här hemma för att kunna ta emot dem som är i behov av skydd. Vi gör alltså redan mycket, men vi kan göra ännu mer. Vi har därför bl.a. tagit initiativet till en arbetsgrupp inom Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet som skall arbeta med frågan hur man skall kunna koppla bistånd närmare migration. Arbetet med att synliggöra sambanden mellan biståndsoch migrationspolitiken bedrivs också inom den parlamentariska kommittén. Men kommittén skall behandla frågan ur ett mer långsiktigt perspektiv. Nu till den svenska flyktingpolitikens påstådda ryckighet. Jag skulle vilja säga att vår politik -- utifrån ett humanistiskt perspektiv -- är mycket konsekvent och logisk. Politiken styrs av folkrättens principer och av internationella överenskommelser och åtaganden. Situationen i vår omvärld förändras. Detta är inget som vi kortsiktigt rår över, men det påverkar av naturliga skäl förutsättningarna för vår flyktingpolitik. Under lång tid hade vi en stor arbetskraftsinvandring från Jugoslavien. Då var det naturligt att också ha viseringsfrihet gentemot medborgare därifrån. När Kroatien och Slovenien blev självständiga var det rimligt att även dessa länders medborgare fortsättningsvis omfattades av viseringsfriheten. Samtidigt ökade motsättningarna i det sammanfallande Jugoslavien, och oron var stor att stridigheterna skulle sprida sig bl.a. till Kosovoprovinsen. Detta ledde till en stor inströmning av asylsökande från Kosovo till Inledningsvis var Invandrarverket inte berett att pröva dessa ansökningar och beslöt därför om s.k. verkställighetsstopp till Jugoslavien. När läget klarnade något -- under sommaren 1992 -- och UNHCR uttalat att man inte motsatte sig ett återsändande inleddes prövningen av asylansökningarna. Besluten att sända tillbaka många av de asylsökande från Kosovo är resultatet av en strikt tillämpning av de regler som under lång tid legat till grund för svensk flyktingpolitik. Hösten 1992 skärptes FN:s sanktioner mot Serbien och Montenegro, och FN beslutade att Serbien inte skulle anses som successorstat till Jugoslavien. Det innebar t.ex. att internationella överenskommelser som tidigare gällt visavi Jugoslavien inte längre skulle tillämpas. Då var det naturligt även för oss att ompröva våra avtal med Jugoslavien. En effekt var att viseringsfrihetsavtalet upphävdes. Eftersom FN:s sanktioner inte tog sikte på Bosnien var det lika naturligt för regeringen att i stället införa viseringsfrihet för personer från Bosnien Det upptrappade kriget i Bosnien har lett till stora flyktingströmmar från landet. De flesta finns kvar i närområdet. Men ett stort antal har också sökt sig till några få länder i Europa, däribland Sverige. För att vi skall kunna ge dem som kommit hit ett hopp för framtiden och en möjlighet att börja ett nytt liv skall dessa flyktingar få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vi är ett av de få länder i Europa som beviljar bosnierna permanent uppehållstillstånd. Vi hade fram till sommaren 1993 redan tagit emot ett stort antal spontanflyktingar från Bosnien. En logisk följd av beslutet om uppehållstillstånd var att strömmen av flyktingar från Bosnien till Sverige skulle öka väsentligt. Därför kunde inte viseringsfriheten upprätthållas. Eftersom vi inte ville undandra oss vårt skyddsansvar beslutades samtidigt att det fortsatta mottagandet av flyktingar skulle ske via kvotöverföringar. Nyligen har ett förslag om väsentligt ökad flyktingkvot presenterats för riksdagen. Dessutom har vi kraftigt ökat våra ansträngningar för att skapa ett system där alla Europas stater delar ansvaret för krigets flyktingar. Detta anser jag visar att svensk flyktingpolitik styrs av folkrätten och den internationella solidaritetens principer. Att sedan också vi i betydande utsträckning stängt våra gränser i en ond tid kan man bara beklaga. Regeringen menar att vi i vårt land tagit och tar vårt ansvar i en omfattning som rimligen kan begäras. Vi gör oss heller inga illusioner om att vi kan avskärma oss från den värld där krig, våld och barbari fått fruktansvärda följder för enskilda människor.
Herr talman! Fru statsråd! Jag tackar för svaret. Låt mig inledningsvis tala om att jag är väl medveten om att jag i den här frågan -- som jag har drivit länge och konsekvent -- går emot den uppfattning som finns i regeringen och riksdagen. Men, herr talman, jag tröstar mig med att jag vet att en majoritet av svenska folket står bakom den inställning jag har torgfört. Jag tror inte heller att det är helt fel att säga att en liten, om än knapp, majoritet i statsrådets eget parti enligt olika undersökningar delar min uppfattning. Mitt eget partis medlemmar gör det med förkrossande majoritet. Den här debatten får inte handla om rasism och främlingsfientlighet. Personligen struntar jag i om en människa är svart, brun, vit, gul eller röd -- jag bedömer en människan utifrån det sätt på vilket hon eller han agerar. Jag tror att den svenska flyktingpolitiken med en lätt överdrift kan sägas vara ett resultat av att en del politiker vill sova gott om nätterna. Men samtidigt är den djupt inhuman och orättvis -- huvuddelen av den svenska flyktinghjälpen ges nämligen till de människor som har sådana resurser och kontakter att de kan komma hit. Det stora flertalet människor som saknar dessa möjligheter får ingen eller mycket ringa hjälp av oss. Herr talman! Jag kan förstå dem som kommer hit. Jag hade kanske gjort samma sak i deras situation. Men -- det är viktigt att understryka i dag -- vi har inte längre ekonomiska resurser. Vi tvingas i dag av verkligheten att skära ned en del förmåner som vi tidigare har betraktat som självklara. Kranarna är inte längre fulla med guld, som vi inbillade oss för ett antal år sedan. Den nota vi drar på oss i dag betalar förvisso inte dagens vuxna generation -- den får betalas av våra barn och barnbarn. De kommer att ställa frågor om varför de får betala för någonting som de aldrig har haft någon nytta av. Statsrådet erkänner -- det är i alla fall en framgång -- att många är ekonomiska flyktingar; det är nog första gången jag har hört det i en riksdagsdebatt. Det har tidigare sagts att det är en minoritet. Men om man spottar länge på en sten blir den våt. Till slut kommer sanningen trots allt fram! Statsrådet säger att man ger mycket pengar till uländerna för att där försöka skapa förståelse för demokrati och mänskliga rättigheter. Det har man säkert lyckats med till en viss del. Men jag vet länder i Afrika där vi har pumpat in pengar i enorma mängder. Ta bara Tanzania t.ex. Det landet har inte utvecklats -- i varje fall inte positivt -- efter det att Sverige har gödslat med pengar där. Konsekvent och logisk säger statsrådet att dagens politik är. I juni månad i år beviljade man 40 000 bosnier permanent uppehållstillstånd. Med anhöriga kommer de att bli lika många som antalet invånare i Sveriges fjärde stad. I varje fall under ett antal år kommer de enbart att kosta pengar. Vari ligger då det ologiska? Jo, någon dag senare införde man visumtvång för människor från samma område. Motiveringen för det permanenta uppehållstillståndet var att dessa människor kom från en ytterst svår och besvärlig situation. Men innan bläcket hann torka infördes visumtvång. Då var kanske inte situationen så allvarlig längre? Det om något är väl ett skolexempel på inkonsekvens. Sverige är ett av de få länder i Europa som beviljar bosnierna permanent uppehållstillstånd, säger statsrådet i svaret. Ja, förvisso! England, Danmark, Tyskland gör det inte. Men vi i Sverige har råd att göra det -- med pengar som vi inte har, som vi måste låna upp och som skall betalas av våra barnbarn någon gång framöver! Till sist, herr talman, skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet. Hon säger att vi har ökat ansträngningarna för att få till stånd en gemensam europeisk asylpolitik. Det har länge sagts från kammarens talarstol. Kan statsrådet bland de länder jag nyss räknade upp ge mig ett exempel på ett land där man har lyckats med dessa ansträngningar?

Herr talman! När man tar del av kulturministerns svar är det viktigt att man kopplar samman tanken på humanitär hjälp med en ekonomisk verklighet -- den ekonomiska verklighet som vi i Sverige nu lever i. Det har i medierna framkommit att UNHCR:s, dvs. flyktingkommissariens, medel för flyktingar som vistas i flyktingläger understiger 1 000 kr per år. Jag antar att siffran är riktig. Men jag kanske skall påpeka att det väl då närmast gäller tak över huvudet och mat för dagen.

Under antagandet att flyktingarna anlände i relativt jämn takt under år 1991 visar detta på en halvårskostnad per flykting.'' Det citatet har jag som sagt tagit från departementsöversynen. Årskostnaden var alltså ca 84 000 kr år 1991. Ingen kan väl påstå att beloppet är lägre i dag än vad det var 1991. Man får ungefär samma siffra om man tar kommunernas schablonbidrag för flyktingmottagande, som är 138 300 kr för en vuxen, och gör om det till en årskostnad. Riksdagsrevisorerna bedömer att pengarna räcker i 18 månader. Det blir då drygt Kommunrevisorerna tror att pengarna räcker bara 15 månader. Man säger nämligen: ''Om man ser till kostnaderna under år 1991 för de flyktingar som anlände samma år var bidragsutnyttjandegraden nära 40 %. Med antagande av att flyktingarna anlände i relativt jämn takt under år 1991 skulle man kunna anta att detta är bidragsutnyttjandegraden under ett halvår.'' Det betyder att de här pengarna räckte i ungefär 15 Vi i Ny demokrati anser inte att Sverige har råd med så stora flyktingkostnader och flyktingbidrag som vi nu har. Men om riksdagsmajoriteten anser att vi har råd med det är det väl ändå bättre att vi för samma summa hjälper 80--90 gånger fler, vilket vi kan göra genom att se till att hjälpen kommer till närområdet, än att vi låter människorna komma hit. Min fråga till kulturministern är: Är det inte egentligen humanare att ge 80--90 gånger fler människor hjälp på plats än att ge t.ex. bosnierna en permanent tillflyktsort i Sverige? Vi vill att man skall ompröva det prejudicerande beslutet som regeringen gett Invandrarverket om att ge bosnierna permanent uppehållstillstånd. Självfallet kan man föra ut människor från flyktingförläggningarna utan att ge permanent uppehållstillstånd. I kulturministerns svar togs kopplingen till biståndet upp. Migrationsfrågorna nämns samt att nöden i världen är mycket stor. Det är naturligtvis viktigt att Sverige har en bra repatrieringspolitik, om man skall göra en koppling mellan bistånd och flyktingpolitik. Vi i Ny demokrati vill ha en direkt koppling mellan flyktingmottagande och bistånd. Det är då av största vikt att vi kan enas om en bra repatrieringspolitik. Vi kanske kommer att lyckas med det i den invandrar och flyktingpolitiska kommittén, i vilken jag själv sitter. Vårt förslag i Ny demokrati bygger på att man skall komma hit, bo här och utbildas. Sedan skall man ta med sig sin nyvunna kunskap för att bygga upp sitt gamla land. Dessa människor, om de nu är konventionsflyktingar, har haft en ambition att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling i sitt land. De bör då vara ganska motiverade att bistå sitt gamla hemland om förhållandena där har ändrats på ett sådant sätt att ett återvändande är möjligt. Vi tycker därför att det är viktigt att man kopplar svenskt flyktingmottagande till en aktiv biståndspolitik och att man använder en del av de pengar som nu går till bistånd till en repatrieringspolitik för de flyktingar som har kommit hit till Sverige.